Fru talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaren. Jag beklagar att jag inte anser mig ha fått svar på alla de frågor som jag har ställt, och inte heller från det statsråd jag ställde frågorna till, nämligen näringsministern. Jag har ställt frågan om vad statsrådet avser att göra för att skydda småföretagare mot den typ av rättsövergrepp som Medanalys har blivit utsatt för. Jag måste säga att jag tolkar den typ av svar som socialministern har lämnat som att han i princip ställer sig bakom den behandling som har varit, och därmed accepterar den typ av rättsövergrepp och krossande av ett mindre företag som Medanalysaffären innebar. mars 1995 är uppseendeväckande. Det är uppseendeväckande att man gör det med filmkameror och TV team i släptåg, att man har pressmeddelanden som går ut samma dag som tillslaget sker och att man gör anmälan till åklagarmyndigheten med grava anklagelser ånyo samma dag som tillslaget sker. Man krossar ett företag, man krossar personalen och man krossar företagaren och företagsledaren, som i princip kom att leva i en form av personlig konkurs under lång tid därefter och än i dag. Att leva på mycket små summor, inte kunna ha egna telefonabonnemang eller egna förstahandskontrakt på hyreslägenheter är en orimlig situation som följd av en inspektion och en kontroll som har gjorts av Socialstyrelsen och som har lett till att åklagarmyndigheten har lagt ned alla misstankar och möjligheter att kunna driva ett åtal. Ansvarsnämnden har lagt ned eller avslagit Socialstyrelsens begäran om indragning av läkarlegitimationen. Det är samma sak som vi hade i fallet med Halvar Alvgard, där skattemyndighetens razzia - också under stort mediepådrag - i praktiken genom indragning av hela hans bokföring gjorde det fullständigt omöjligt att driva företaget vidare. Företaget fick avvecklas. Därmed krossade man ett småföretag utan att man egentligen nådde något resultat eller kunde påpeka några oegentligheten som förekommit i sig och som innebar lagansvar. Jag anser att detta är en helt orimlig situation. Min fråga till näringsministern, som nu ska besvaras av socialministern är: Vad är man beredd att göra för att stoppa den här typen av rättsövergrepp och för att försöka få en större rättssäkerhet för småföretagen? Självfallet kan man acceptera befogade kontroller, men inte på ett sätt som slår sönder det enskilda företaget. Jag har också ställt en fråga som gäller skadeståndet. Jag tycker att det är uppseendeväckande att det nu har gått över fem år - snart är vi inne på det sjätte året - utan att man kan nå något resultat. Företagaren krossas som person, och hans företag är krossat. Han kan inte leva ett anständigt liv, och han får ett straff som är mycket högre än vad de flesta kriminella brottslingar får i Sverige trots att han frikänts av alla instanser där han prövats. Hade ett försäkringsbolag eller något annat bolag gjort något sådant här så hade man försökt rätta till problemet av hedersskäl och av imageskäl för företaget. Jag tycker att det är hög tid för regeringen att göra motsvarande sak, för statsmaktens anseendes skull och även för intressets skull av att vara ett småföretagarvänligt land. Till sist, fru talman, vill jag säga att jag kommer från, och är uppvuxen i, en småföretagarsläkt som har varit småföretagare sedan 150-200 år tillbaka i tiden. Vi har varit processovilliga i hela vår släkts historia. Vi vet att en process kräver fruktansvärt mycket av dem som deltar i den. Processer sliter hårt, och det finns inga vinnare. Därför försöker man att alltid lösa processer genom frivilliga överenskommelser, och inte bli processkungar.
Fru talman! Låt mig inledningsvis betona att några viktiga principer måste gälla när det dels handlar om företagens arbetsvillkor, dels om krav på kvalitet och säkerhet i sjukvården. Till Per Westerberg måste jag säga att svaret är att vi ska ha en tydlig överskådlig lagstiftning som är lätt att följa och lätt att anpassa sig efter. Den här församlingens uppgift är att se till att den lagstiftningen finns. I mitt svar efterlyser jag ju Per Westerbergs mer konkreta förslag till ändringar i lagen som skulle kunna leva upp till de krav Per Westerberg ställer. Jag har inte sett Per Westerbergs fråga så att han egentligen pläderar för en lagändring utan mer så att han är ute efter att framföra en allmän kritik mot det offentliga. Det krävs en precision från Per Westerbergs sida. Låt mig sedan gå över till frågan om Socialstyrelsen kontra Medanalys. Under de senaste veckorna har vi fått en lång rad rapporter om allvarliga fel i vården och inte bara i svensk vård, utan det har också varit ett antal uppmärksammade fall internationellt. Det manar oss till att måna om varje möjlighet att ha en kompetent tillsyn av vården oavsett vårdgivare, privat eller offentlig. Vi måste se till att vi har en tillsyn som har hög kompetens och som också har rätt att utöva tillsynen, att skaffa sig information, att också göra besök och, om det skulle behövas, den typ av tillslag som Socialstyrelsen gjorde här. I det här fallet handlar det egentligen inte om en offentlig myndighet mot en enskild person. Det handlar om att patientens rätt till trygghet och säkerhet i vården ställs mot en annans individs rätt att tryggt och säkert driva ett företag. Det är en komplicerad konflikt som är svår att hantera. Men det handlar om att en individs rätt ställs mot en annans rätt rent principiellt. Nu pågår en process. Det är viktigt att den här församlingen inte bestämmer sig för att gå ifrån att vara lagstiftande till att vara dömande och avgör den process som nu pågår. Av Lars Leijonborgs skildring förstår jag att han har tagit ställning i processen och anser att det är ett grovt rättsövergrepp som har förekommit, att det var myndighetsfel och att Socialstyrelsen och staten således skulle vara skadeståndsskyldiga. Men det är ju detta som ska avgöras av rätten. Det är den frågan rätten ska ta ställning till. Jag är inte alldeles säker på att det är på det här sättet. Vi får avvakta rättsutslaget. Däremot är jag säker på att Lars Leijonborg har fel på väsentliga punkter. Det är inte alls så att kritiken mot Medanalys bara, eller ens, kom från konkurrenter. Läkarföreningen i Stockholm var en av de viktiga kritikerna. I december 1994 skrev Läkarföreningen i Stockholm till Socialstyrelsen och hade följande formuleringar: farhågor vad gäller kvaliteten på den vård och behandling som kan erbjudas den vårdsökande allmänheten och att situationen kan innebära hot mot patientsäkerheten. Det gäller alltså en kritik mot Medanalys. Detta brev till Socialstyrelsen var ett av skälen för Socialstyrelsen att inleda en undersökning av vad som pågick. Sedan har vi diskussionen om huruvida Socialstyrelsen ska ha rätt att ingripa eller inte. Jag kan upplysa Lars Leijonborg om att Riksdagens revisorer gjorde ett besök på Socialstyrelsen i Göteborg för att se vad som hänt. Då var Folkpartiets ledamot i Riksdagens revisorer med. Riksdagens revisorer riktade därefter mycket allvarlig kritik mot Socialstyrelsen för att man hade ingripit för sent. Så här står det: I fallet Medanalys har Socialstyrelsen alltför länge dröjt med att vidta åtgärder mot Medanalys trots alla larm. Konsekvensen av detta agerande blev att patienternas krav på säkerhet och kvalitet i vården eftersattes. Det var så diskussionen fördes för fem år sedan, och det är viktigt att erinra sig.

Fru talman! Processen pågår, säger socialministern. I själva verket är det väl två rättsliga processer som fortfarande pågår, men man ska ha klart för sig att ett antal rättsliga processer i detta ärende är avslutade. Polis och åklagare i Göteborg, som larmades av Socialstyrelsen i detta ärende, har en tid efter tillslaget konstaterat att det inte finns någon grund för att gå vidare med detta. Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd har prövat ett krav från Socialstyrelsen att dra in Lennart Ransnäs läkarlegitimation. Man har funnit att man inte kan göra det. Det finns ingen grund för det. Detta har överklagats till kammarrätten. En tredje instans har prövat ärendet och gått på Jag vill på intet sätt lägga mig i Justitiekanslerns prövning av detta ärende. Men en kvalificerad gissning, med tanke på de tre rättsinstanser som redan prövat det materiella innehållet i denna fråga, är väl att Lennart Ransnäs så småningom kommer att få rätt gentemot staten och att Justitiekanslern kommer att erbjuda honom en ersättning. Men här finns ju en tidsaspekt. När detta hände var Lennart Ransnäs 44 år. Han är nu 49 år. Det är fem viktiga år i en människas liv. Låt oss säga att det här kommer att klaras ut om ytterligare fem år. Då är Ransnäs 54 år. Jag tycker inte att man ska behandla en enskild medborgare på det sättet i ett rättssamhälle. Enligt tre rättsliga instanser har han behandlats felaktigt. Jag tycker att detta skulle vara en hederssak för någon företrädare för det offentliga. Nu är det ju en politisk fråga i den meningen att Justitiekanslern är regeringens jurist. Han anser sig inte, med de direktiv han har, kunna träffa en uppgörelse för närvarande. Då är det ju hans uppdragsgivare, regeringen, som har möjlighet att göra det. Som politiker är vi ju inte i första hand myndighetsföreträdare även om det ibland ligger i statsrådsrollen att även vara det. Vi är först och främst företrädare för medborgarna. Bland de medborgare vi har att företräda finns också självfallet patienterna. De är en mycket svag grupp i detta sammanhang. Vi ska självfallet ha effektivast möjliga tillsynsfunktion. Där är jag minst lika engagerad som socialministern. Men just i den verklighet där vi går emot en större mångfald när det gäller vårdgivare och aktörer på vårdområdet är det väldigt viktigt att tillsynsfunktionens oväld inte kan ifrågasättas. Det är tyvärr precis det som kan ske i det här fallet. Alldeles bortsett från den släktrelation som tråkigt nog fanns mellan en av aktörerna och Socialstyrelsens chef i Göteborg ligger det ju nära till hands att misstänka att Socialstyrelsen här gynnade de offentliga aktörerna på området. Det är naturligtvis alldeles oacceptabelt. Jag vill egentligen inte föra den här diskussion i alltför polemiska termer. Jag hoppas ju att socialministern inte fastnar i en prestigeattityd och ser detta som en partipolitisk fråga. Se detta som ett rättsärende där en medborgare är kränkt och där socialministern är den som har möjlighet att snabbt ge honom upprättelse!
Fru talman! Låt mig först gå tillbaka till skyddet mot rättsövergrepp. Socialministern ska inte tro att jag är någon populist som framställer en fråga av allmänna skäl och för att följa med en medievind. Det var nog snarast det som skedde i Medanalysaffären när den satte i gång. Det här är faktiskt en mycket allvarligare fråga. Jag beklagar att jag inte kan se annat än att socialministern ställer sig bakom det som har skett och fortsätter att ske i domstolarna. Här har vi företaget Medanalys. Tidigare hade vi Alvgard och hans bilhandel som blev krossade genom ett myndighetsingripande. Jag har inget emot att myndigheter gör kontroller vare sig det är skattemyndigheter eller Socialstyrelsen. Det är deras skyldighet att göra det. De ska se till att man har de tillsynskriterier och de kvalitetskriterier som vi kan ställa krav på, vare sig det handlar om privata enskilda företag som bedriver bilhandel eller Medanalys som hanterar olika typer av tester och prover. Men det jag inte kan ställa mig bakom är den här typen av tillslag med ett stort medieuppbåd, med TV kameror närvarande direkt vid porten och där man skickar ut pressmeddelande och anmälan till åklagare samma dag som man gör tillslaget. Att så ändå kan ske beror kanske på att olyckor händer och att man begår fel. Men det som är allvarligt i fallet och som ju socialministern ställer sig bakom är att så får ske och att det inte blir någon reaktion. Man gör ingenting för att avsluta affären, utan man låter företaget, företagaren och de anställda krossas. Det är det som upprör mig alldeles påtagligt. Ska man kunna kalla sig småföretagarvänlig kan man aldrig acceptera denna typ av rättsövergrepp. Man måste se till att avsluta den och ge skadestånd och upprättelse åt dem som blivit frikända såväl i polisutredning och i ansvarsnämnd när det gäller läkarlegitimationen, som i skattemyndighet och skattedomstol i Alvgards fall. Det är trots allt så att myndigheten och statsmakten nästan har monopol på sanningen i samband med tillslaget och att man hade det ända till dess att rättsväsendet hann i kapp. Nu ligger det faktiskt på regeringens ansvar att se till att man avslutar den här skadeståndsprocessen, att man hittar ett slut på den och att man från regeringens sida inte framstår som något slags småföretagarfientliga processkungar. Jag vill direkt fråga socialministern: Anser han att det är rimligt att en företagare som blir frikänd på alla anklagelsepunkter ska leva i misär utan att regeringen avslutar skadeståndsprocessen fem sex år efter det att affären inträffade? Är det rimligt? Är det inte rimligt, om ett fel har begåtts och någon har blivit frikänd, att man försöker rätta till felen snarast? Är det inte rimligt att man visar både den medkänsla och den heder den här frågan kräver och som jag kräver att regeringen ska visa?

Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialminister Lars Engqvist för svaret på min interpellation. Inledningsvis vill jag, som många andra, betona att en hivsmittad person inte kan jämföras med andra människor som har kroniska behandlingsbara sjukdomar. Genom att gå tillbaka i tiden kan vi se att många avled i aids i Sverige. Numera finns bromsmediciner som hjälper en hel del drabbade personer till ett drägligt liv. Men om någon vill påstå att hivinfektionen är behandlingsbar medför det förödande konsekvenser för den viktiga hivpreventionen samt stöd till redan sjuka människor. I och med att alltfler lever med sin smitta, ska man komma ihåg att alltfler kan smitta.

Insatserna har stor betydelse även fortsättningsvis.

Det här är något som många har undrat över på flera håll. Jag har fått många oroliga samtal från Region Skåne i samma fråga. I svaret av socialministern här i dag kan jag konstatera att han säger att särskilda medel kommer att tillföras storstäderna även för nästkommande år. Min fråga blir då naturligtvis: Varför finns inte anslaget med i budgetpropositionen? Är det något som finansutskottet och vi här i riksdagen ska klubba igenom och fixa till i efterhand? Jag förväntar mig och hoppas att socialministern vill vara ärlig: Var det en ren miss eller medvetenhet bakom detta att pengarna inte fanns med?

Fru talman! Det har sedan lång tid tillbaka - det vet Maud Ekendahl - funnits en ambition att se till att verksamheten integreras i det lokala och regionala arbetet, dvs. att det inte öronmärks särskilda pengar. Så har tanken varit långsiktigt. Ändå har pengarna öronmärkts för 1998, 1999 och 2000. Tanken var att det inte skulle göras en särskild öronmärkning för 2001. Det är bakgrunden till formuleringen. Emellertid fanns det i diskussionen inför årets budgetproposition en ambition att ändå öronmärka pengar också för 2001. Då kan vi konstatera att när budgeten presenterades fanns inte den formuleringen med. Vi har nu förklarat att vi kommer att verka i riksdagen för att det ska ske en sådan öronmärkning och att det också för 2001 kommer att avsätts pengar. Det är den enkla förklaringen. Motivet är det som sedan länge är klargjort, att vi på lång sikt ska försöka integrera verksamheten och inte ha särskilda öronmärkningar. Men vi inser att vi inte är där ännu, framför allt därför att vi först nästa år kommer att ta beslut om den handlingsplan som Folkhälsoinstitutet har utarbetat. Jag redovisar i mitt interpellationssvar att när vi tar beslut om Folkhälsoinstitutets roll ska vi också besluta om den handlingsplan som Folkhälsoinstitutet har utarbetat. Då finns det anledning för oss att reflektera över hur vi ska göra efter 2001. Men för nästa år kommer vi att verka för att pengar ska öronmärkas, precis som för detta år.
Fru talman! Det tackar vi i frivilligorganisationerna för. Jag är själv ordförande i en sådan, Noaks ark i nordvästra Skåne. Ändå kan jag inte få socialministern att erkänna hur det kommer sig att pengarna inte finns i budgetpropositionen. Här finns en motion som är inlämnad av Ingrid Burman från Vänsterpartiet och Thomas Julin från Miljöpartiet, som är företrädare som har varit med och förhandlat i budgetprocessen. Varför väcker de en motion, med Susanne Eberstein som första namn, om att man fortsättningsvis måste öronmärka pengarna om detta inte ska rättas till i riksdagen? Om det var en miss eller medvetenhet får jag väl inte svar på av socialministern. När det gäller handlingsprogrammen hoppas jag att ni klart och tydligt talar om att ni har ett längre tidsperspektiv i fråga om hur länge man ska jobba till nästa utvärdering. De som finns i de här organisationerna får hicka varje gång budgetpropositionen kommer när detta inte är klart uttalat. De ska ha lugn och ro och ha lång tid på sig. De ska inte behöva bli skrämda varje år. Det finns människor bakom det här som är anställda, har hyreskontrakt och åtaganden, och de fixar inte detta hur som helst. Om pengarna inte delas ut året efter måste man ju vara garanterad avvecklingspengar om man inte får fortsätta sin verksamhet. Därför är det angeläget att socialministern kan lova en långsiktighet. Kom inte och skräms med att de öronmärkta pengarna ska upphöra. Att integrera pengarna i landstingens regi tror inte jag på, och det tror ingen av oss på i riksdagen. Vi väckte från samtliga partier en flerpartimotion förra året, och vi har upprepat den i år, där vi talar klart och tydligt om att det måste vara öronmärkta pengar just till den här verksamheten.
Fru talman! Maud Ekendahl har helt rätt i att det krävs en långsiktighet. Det var tanken bakom det uppdrag som Folkhälsoinstitutet fick om att utarbeta en handlingsplan för den kommande femårsperioden. Då handlade det inte bara om den verksamhet som bedrivs utanför storstäderna utan också om hur det hivpreventiva arbetet i storstäderna ska kunna bedrivas. När vi till våren tar ställning till Folkhälsoinstitutets framtida roll och uppgift ska vi också ta ställning till en sådan långsiktig plan, just för att kunna ge besked åt alla som arbetar i och är engagerade i verksamheten, också frivilligorganisationerna, vad som gäller under den kommande perioden. Jag förstår Maud Ekendahls bekymmer över att om man inte får långsiktiga besked är det svårt att planera verksamheten och få människor att känna sig engagerade. Jag har nog inget riktigt bra svar att ge på frågan varför formuleringen är som den är. Däremot har jag viktiga besked att ge när det gäller hur det kommer att hanteras. Vi kommer från Socialdemokraternas sida att se till att pengar öronmärks när beslut ska fattas här i riksdagen. Det är detta som är motivet bakom motionen. Eftersom formuleringen i budgeten inte är sådan måste man hantera det i riksdagen, och vi har från Socialdemokraternas sida förklarat att vi kommer att verka för det. Det viktigaste för alla som är engagerade är vilket beslut riksdagen till sist fattar. Det är det avgörande.
Fru talman! Det som socialministern sade avslutningsvis om att detta inte kom med i budgetpropositionen får vi väl tolka hur vi vill. Det kanske var en miss, eller också var det medvetet. Men regeringen har förstått att om det var ett medvetet försök att ta bort pengarna gick det inte igenom. Därför måste vi här i riksdagen fixa till det. Jag ska tacka socialministern för att han i alla fall förstår och vill att det ska vara långsiktigt. Jag tror inte att en femårsperiod räcker, utan jag tror att man ska lägga en handlingsplan på tio år, när vi ser hur utvecklingen är. Men man kanske skulle ha en kontrollstation för att kontrollera och utvärdera efter fem år. Man borde ha en tioårsplan för att se hur vi ska få bukt med problemen, vad vi kan göra på kortare sikt, på fem år, och vad vi kan nå efter tio år. Jag ser fram mot handlingsplanen, och jag hoppas att den blir bra, så att de frivilliga organisationerna kan leva sitt liv och göra det arbete de ska - så mycket som de gör.

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig om jag avser att stoppa förslaget om att inrätta ett personregister för de kvinnor som genomgått abort. Frågan är föranledd av uppgifter i pressen om att Socialstyrelsen ska lämna ett förslag till regeringen som innebär att alla kvinnor som gör abort ska registreras med personnummer i ett abortregister. I ett pressmeddelande har Socialstyrelsen därefter meddelat att frågan om hur förslaget om ökad registrering av diagnoser och åtgärder i öppenvården ska utformas och vad som ska omfattas ännu inte är slutbehandlad. Först ska frågan om hur den enskildes integritet ska kunna skyddas noga prövas. Jag har erfarit att Socialstyrelsen avser att bjuda in olika intressenter till en diskussion kring dessa frågor. Det finns således inte något förslag, och jag har heller inte för avsikt att besluta att personnummer ska införas i abortregistret.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag vet att det nu inte blir ett abortpersonregister, och det är den tvärpolitiska kvinnoopinionens förtjänst. Men jag är mycket förvånad över socialministerns svar och försöken att mörka och säga att det inte finns eller fanns ett förslag genom att som barn gör säga så här: Det jag inte ser, det finns inte. Strutssyndromet kallas det. Gör inte denna viktiga kvinnofråga till en formaliadiskussion genom att inte erkänna att Socialstyrelsen tycker att det vore bra med ett abortpersonregister. Socialministerns svar tvingar mig nu att bevisa att det finns eller fanns ett förslag och att det endast är den starka kvinnoopinionen som har stoppat detta. Så här ser verkligheten ut utanför Socialdepartementet. Jag har här ett fax som s-kvinnor har fått från Socialstyrelsen. Jag läser vad som står om abortregistret: Förslaget är ännu inte färdigbehandlat och översänt till regeringen. Längre ned i faxet kan jag läsa att de läkare som företräder detta område starkt har stött idén om ett individbaserat abortregister. Jag läser Socialstyrelsens kommentarer längre ned: Det finns alltså ett starkt stöd för behovet av ett abortregister i flera grupper i samhället. Jag fortsätter min läsning. TT gjorde i september en intervju med registersamordnaren på Socialstyrelsen. Det står så här: "I veckan delger Socialstyrelsen Bland de mest kontroversiella finns ett förslag om att utöka uppgifterna i abortregistret med personuppgifter." Jag läser vidare att registersamordnaren - jag tänker inte tala om namnet - säger att det enligt förarbetena till lagen inte finns någon möjlighet för enskilda patienter, dvs. kvinnor, att säga nej till att vara med i detta register. Därför undrar jag hur socialministern i det svar som jag har fått som riksdagsledamot kan fortsätta säga att det inte finns något förslag. Socialstyrelsen har ju i intervju efter intervju presenterat ett förslag som visst finns. Jag tycker att vi ska använda ett språkbruk som svenska folket förstår. Jag är folkvald, och jag representerar massor av oroliga kvinnor som vill bli tagna på allvar och inte slagna i huvudet med formalia. Den fria aborten är för viktig för det. Håller socialministern med mig eller inte? Finns eller fanns det ett förslag hos Socialstyrelsen, eller ska vi fortsatt i riksdagen debattera ett ickeförslag? Jag har nu styrkt att det finns eller fanns ett riktigt förslag. Kan Sveriges kvinnor nu känna sig lugna när det gäller att den fria aborten är säkrad enligt abortlagen, eller finns det flera ickeförslag i skrivbordslådan?
Fru talman! Uppriktigt sagt gynnas debatten om abort inte av sådant trams, Inger Segelström. Jag har svarat på frågan om vad som finns i regeringens kansli. Det finns inget sådant förslag, och jag är alldeles klar över att vi icke kommer att lägga fram något sådant förslag. Om det i någon myndighet som Socialstyrelsen finns ett förslag är det naturligtvis dess problem. Skulle det komma till oss är beskedet mycket enkelt. Vi kommer inte att lägga fram något sådant förslag. Vad finns det för skäl att försöka misstänkliggöra regeringen och påstå att den skulle ha sådana avsikter eller att jag som socialminister skulle ha sådana avsikter? Kan inte Inger Segelström lita på det besked jag ger? Vi kommer inte att lämna något sådant förslag. När jag svarade på frågan handlade det om huruvida det fanns något förslag i regeringens kansli som vi processar för att lämna till riksdagen. Något sådant förslag finns inte. Socialstyrelsens generaldirektör kände själv anledning att gå ut i Dagens Nyheter och tala om att man inte kommer att lämna något sådant förslag. Man avskriver det också från myndighetens sida. Jag har inte förnekat att det har förts en sådan diskussion. Det är ju alldeles sant. Vi kan diskutera hur man kommer på sådana idéer i Socialstyrelsen, men frågan jag svarade på var vad som kommer från regeringens sida och vad vi har för någonting. Jag kan lugna Inger Segelström med att jag tror att vi har precis samma uppfattning i sakfrågan. Något sådant förslag ska inte läggas på riksdagens bord så länge det finns en socialdemokratisk regering.
Fru talman! Min roll som riksdagsledamot i denna kammare är att bevaka vad det är som händer. När registersamordnaren på Socialstyrelsen i september - det var då jag skrev min interpellation - berättar att man i veckan tänker lämna ett förslag till regeringen med detta innehåll är det min uppgift som lagstiftare i denna kammare att göra vad jag kan för att lyfta fram denna fråga. Jag hade önskat att socialministern hade svarat att det finns ett förslag hos Socialstyrelsen och att han kommer att gå emot det om det kommer till honom. Men vad ministern i stället svarar är att frågan om hur den enskildas integritet ska kunna skyddas först noga ska prövas. Det betyder att denna fråga inte är avslutad utan att diskussionen kommer att fortsätta. Då tycker jag att det är viktigt för mig som riksdagsledamot att få säga att det inte är någon mening med att Socialstyrelsen eller någon annan fortsätter denna debatt, för om förslaget kommer till riksdagen kommer riksdagen att säga nej till ett sådant register. Det är ingen mening med att socialministern säger att det ska bjudas in olika intressenter för att man ska kunna fortsätta diskussionen. Majoriteten i riksdagen vill inte ha detta därför att det är ett hot mot den fria aborten. I abortlagens första paragraf står det att vi har fri abort t.o.m. den 18:e veckan. Då ska vi inte ta upp denna fråga. Det handlar inte om ett register eller om den personliga integriteten. Det handlar om att skydda den fria aborten. Så här hade jag önskat att socialministern hade svarat: Förslaget finns, men jag är motståndare till det.
Fru talman! Jag kan upplysa Inger Segelström om att vi har den ordningen att myndigheterna arbetar fritt. Jag hänvisar noggrant till pressmeddelanden från Socialstyrelsen därför att Socialstyrelsen icke har levererat något material till oss. Jag kan bara läsa vad Socialstyrelsen håller på med via pressmeddelanden. Det är en ganska viktig princip att myndigheterna är fria och oberoende av regeringsarbetet. När jag svarade på frågan om det finns något förslag var det så - jag trodde att Inger Segelström skulle vara glad över svaret - att det inte fanns något sådant förslag i Regeringskansliet, och vi kommer inte att lämna något sådant förslag. Hade frågan varit om det finns något förslag i Socialstyrelsen hade jag förmodligen antingen svarat att jag inte visste, eller så hade jag vänt mig till Socialstyrelsen för att få reda på om det fanns ett sådant förslag rent formellt. Men det viktigaste, Inger Segelström - det var därför jag blev lite upprörd - är att vi inte behöver misstänka varandra för att ha andra avsikter än att avvisa ett sådant förslag om det skulle komma något. Vi har gemensam hållning i sakfrågan.
Fru talman! Då var det nog bra att vi hade denna debatt, socialministern. Det är bra att vi klarar ut att socialministern inte tycker att det är bra att Socialstyrelsen för fortsatta diskussioner om detta, som det står i det svar som jag har fått från socialministern. Det är bra om vi kan vara överens om att det inte ska fortsätta några diskussioner om en sådan registrering. Det är ingen mening med det, eftersom det finns en majoritet för den fria aborten i riksdagen. Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag är trots allt glad över att vi har klarat ut detta och att vi har haft denna debatt.

Fru talman! Cecilia Magnusson har frågat vilka åtgärder statsrådet Lena Hjelm Wallén är beredd att vidta för att stärka skyddet för sekretessmarkerade personuppgifter. Frågan har ställts mot bakgrund av en uppmärksammad händelse där sekretesskyddade uppgifter lämnades ut från försäkringskassan i Göteborg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Först vill jag påpeka att det är straffbart att obehörigen röja uppgifter som är sekretessbelagda. I det aktuella fallet, som jag inte närmare vill kommentera, har förundersökning inletts mot en tjänsteman som är misstänkt för att ha gjort sig skyldig till brott vid utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Allt arbete inom statsförvaltningen ska göras med utgångspunkt i de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De krav som demokratin ställer innebär att förvaltningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med de beslut som har fattats av riksdag och regering. Kraven på rättssäkerhet innebär att förvaltningen ska fatta materiellt riktiga beslut på grundval av gällande lagar och andra författningar samt att enskilda ska ha möjlighet att få sin sak prövad i domstol. Offentlighet är en av grundprinciperna i det svenska samhället. Svensk förvaltning karakteriseras av öppenhet mot medborgare, företag, kommuner, organisationer och medier. Den kanske mest betydelsefulla formen av offentlighet är den s.k. handlingsoffentligheten som ger i princip alla, svenska medborgare och utlänningar, en rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos myndigheterna i syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Svensk förvaltning är sålunda präglad av en långtgående rätt för den enskilde att ta del av information. I lagstiftningen finns det emellertid också ett starkt skydd för sådana uppgifter som av olika anledningar bör vara hemliga, t.ex. därför att de rör personer som är i behov av särskilt skydd. Om skyddsintresset är starkt får uppgifterna inte spridas utanför en mycket begränsad krets inom myndigheten, och särskild behörighet krävs för att befatta sig med dem. Den svenska förvaltningen kännetecknas av att arbetet utförs av många specialiserade och självständigt verkställande myndigheter. Ansvaret för samhällets service och beslutsfattande är fördelat på många olika offentliga organ. I syfte att öka statstjänstemännens kunskaper och åstadkomma en effektiv och rättssäker statsförvaltning som har medborgarnas fulla förtroende har regeringen nyligen antagit ett handlingsprogram för statsförvaltningen "En förvaltning i demokratins tjänst". Regeringen redovisade i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst riktlinjer för kraven på den framtida statliga förvaltningen. Propositionen antogs av en enig riksdag. Regeringens mål är att den svenska statsförvaltningen ska motsvara höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Den ska också vara tillgänglig och tillmötesgående och därigenom vinna medborgarnas fulla förtroende. För att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken måste arbetsgivare och anställda inom det allmännas verksamhet veta var gränserna går för tjänstemännens yttrande och meddelarfrihet. De måste ha goda kunskaper om de lagar och förordningar som reglerar offentlighet och sekretess. För att förbättra myndigheternas tillämpning av offentlighets och sekretessfrågor lät jag i maj i år inrätta ett offentlighetsråd inom Justitiedepartementet. Syftet är primärt att öka öppenheten inom den offentliga sektorn. Offentlighetsrådet har emellertid även i uppdrag att bl.a. inventera arbetsrutinerna hos myndigheter vid utlämnade av handlingar och att öka chefers och anställdas kunskaper om bl.a. sekretesslagstiftningen. Att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till obehöriga kan inte accepteras. När det gäller försäkringskassornas handläggning av skyddade uppgifter så är Riksförsäkringsverket systemägare för de register som förs gemensamt för Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Tidigare har systembehörigheten inte gått att begränsa, utan systemet har byggt på att det har funnits markeringar för personer som har skyddade personuppgifter. Markeringarna har då utgjort varningssignaler för handläggaren. Riksförsäkringsverket har nu sett över sitt system, och det är inte längre möjligt att komma åt skyddade uppgifter utan särskild behörighet. Ansvaret för hur de skyddade personuppgifterna hanteras i praktiken åvilar försäkringskassorna. Styrelsen för försäkringskassan ansvarar för att verksamheten bedrivs författningsenligt. Försäkringskassorna har sett över sin hantering av skyddade uppgifter. Det är exempelvis inte längre lika många handläggare som har behörighet att ta del av sådana uppgifter. Att åstadkomma en demokratisk, effektiv och rättssäker förvaltning fordrar ett kontinuerligt förändringsarbete på alla nivåer. Resultatet av de insatser som gjorts måste följas upp och utvärderas för att ge riksdag och regering underlag för beslut om framtida åtgärder. Jag är naturligtvis inte främmande för att ta initiativ till ytterligare åtgärder inom mina ansvarsområden om de som redan har vidtagits visar sig vara otillräckliga.
Fru talman! Tack statsrådet för ett, som jag tycker, relevant och bra svar som täcker in väldigt mycket av det som de här frågorna faktiskt handlar om! Det är inte onaturligt att människor blir störda, oroade och upprörda när de läser om läckage av den typ som skedde i Göteborg. Just det speciella fallet låg det kanske en särskild tragik bakom, men det finns också exempel på att det vid andra kassor har varit lite läckage och tjänstefel här och var även om det inte har varit av samma storleksordning som i Göteborg. Där var det ju också fråga om att lämna ut uppgifter till grupper av personer, nynazister, som definitivt inte ska ha sådana här uppgifter, om någon. Jag är själv ledamot i en kassastyrelse och även i Försäkringskasseförbundet. Därför kan jag möjligtvis upplevas som något jävig när jag står här. Jag vet hur mycket man har tagit det här på allvar. Vi har ju fått mycket noggranna redovisningar av det här fallet och när det gäller hur vi ska arbeta. Detta tas nu upp på styrelsenivå på de olika kassorna runtom i landet. Det väcker någonting. När någonting händer ser man över det hela. När ingenting händer tror man ofta att allting är bra, men sedan händer någonting, och då går man igenom rutinerna ännu noggrannare. Och i det här sammanhanget har kassastyrelserna ett ansvar. Samtidigt kommer man inte ifrån den fråga som Cecilia Magnusson har ställt till statsrådet. Det är en sak att utveckla metoder på myndighetsbasis, förbättra rutiner och knäppa till ordentligt så att ingenting läcker ut, men man måste också se om det eventuellt behövs någon lagändring eller något initiativ från regeringen utöver det som har redovisats här. Det är alltid relevant att ställa en sådan fråga när en sådan här sak inträffar. Cecilia Magnussons interpellation är berättigad ur den synpunkten. Den speglar nog en oro som många folkvalda och också allmänheten har. Tilltron till försäkringen och försäkringskassornas verksamhet kan ju komma att skadas. Därför är det mycket viktigt att detta diskuteras, lyfts fram och får en genomskinlighet, så att vi vet vad som händer. Jag vet vad vi gör på vår kassa i Uppsala. Det är en ordentlig genomgång, mycket tajt, och jag tror att samma sak sker på andra håll. Men frågan kvarstår: Tror statsrådet att det kan finnas skäl att se över någon eventuell lagstiftning på området eller något åt det hållet? Det finns chans att svara på den frågan nu.
Fru talman! Det gläder mig att få dessa vittnesbörd från försäkringskassans inre liv om att man på ett sådant stort allvar tar itu med att se över rutinerna och hanteringen kring de skyddade uppgifterna. Precis som Gustaf von Essen framhåller är det oerhört viktigt med seriositet och vilken rättssäkerhet som den offentliga förvaltningen men också försäkringskassorna kan ge medborgarna i Sverige. Vi måste självklart kunna garantera människor skydd när de är i behov av det. Det är en av de grundläggande uppgifterna. I det här fallet vågar jag nog påstå att uppgifterna kring människors personliga hälsa och uppgifter som rör enskilda individer som är i behov av skydd i dag omfattas av starkare skydd inom vår sekretesslagstiftning än många andra uppgifter. Det aktuella fallet, som har utlöst frågan, gäller hanteringen vid försäkringskassan i Göteborg. Där måste man nog ändå kunna dra slutsatsen att det, eftersom en förundersökning har inletts, i alla fall verkar som att ett brott har begåtts. Vi måste då konstatera att vi kan ha de bästa reglerna i världen. Men om människor inte följer dem faller de platt till marken. Jag tror att vi har en kunskapsbrist inom förvaltningen när det gäller sekretesslagstiftningen över huvud taget. Det gäller säkert också inom försäkringskassevärlden. Därför anser jag att det är oerhört angeläget med de insatser som vi nu gör för att öka kunskapen om offentlighet och sekretess - de två frågorna hänger så intimt samman. Det känns som en väg framåt där vi faktiskt kan åstadkomma resultat och skapa den trygga och rättssäkra förvaltning som vi måste kunna erbjuda det svenska folket. Men, som jag sade i mitt svar till Cecilia Magnusson och Gustaf von Essen, om de åtgärder som vi nu har vidtagit för att öka kunskapen inte visar sig vara tillräckliga får vi naturligtvis se om det finns annat som vi kan göra. Men det här är ett arbete som nyligen har inletts från regeringens sida. Det handlar om detta handlingsprogram. Vi försöker också på olika sätt, bl.a. med en ny myndighet, bidra till en ökad medvetenhet hos förvaltningstjänstemän kring det unika som det innebär att vara en statstjänsteman i dag. Man har faktiskt att ta hänsyn till kraven på rättssäkerhet bl.a., som inte gäller för andra delar av det svenska arbetslivet. Jag är helt övertygad om att vi inte kommer att nöja oss förrän vi uppnår en ökad kompetens på det här området. Det kan jag försäkra frågeställarna. För närvarande ser jag inte att det finns andra vägar att gå än att öka kunskapen i förvaltningen. Den gällande lagstiftningen är oerhört stark på det här området.

Fru talman! Fru statsråd! Jag delar uppfattningen. Vad jag vill komma åt är att förtroendet för verksamheten vid kassorna, eller i förekommande fall andra myndigheter, tar skada. Man får då försöka analysera om detta är ett läckage som då och då kan inträffa i den ordinarie verksamheten, även om man har rätt tydliga säkerhetsföreskrifter, eller om det helt enkelt är en brottslig gärning som man inte kan skydda sig emot. Jag har personligen den uppfattningen att människor kan vara grundläggande trygga i att hanteringen av sekretessbelagda uppgifter sköts bra. Men när någonting händer är det uppenbart att man måste reagera, analysera, processa och se vad man kan göra. Jag tror att detta har blivit en väckarklocka för försäkringskassorna, i det här fallet, som gjort att man jobbar hårt med det här. Det arbete som har inletts runtom i landet kommer väl i stort sett att utmynna i att väldigt få kommer att kunna ta beslut om att utlämna sekretessbelagda uppgifter. Det kommer inte vanliga tjänstemän att kunna göra i fortsättningen. Det är dock viktigt att frågan ställs, att den kommer upp på bordet och diskuteras, så att allmänheten vet att både statsmakter och i det här fallet kassastyrelser och riksförsäkringsverk tar detta på allra största allvar. Cecilias fråga har varit väldigt berättigad, och jag är glad att ha kunnat följa upp den utifrån min lilla vinkling. Jag kan se att vi alla tar detta på djupaste allvar.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Den gäller Medanalysfallet, där en kontroll från Socialstyrelsen ledde till att ett företag och en företagare drevs i konkurs på ett sätt som jag inte tycker är acceptabelt. Företagaren frikändes i senare instanser, och jag skulle vilja ställa frågan till näringsministern: Finns det något näringsministern vill göra för man ska att slippa den typ att tragedier som Medanalysfallet har inneburit?

Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte är så insatt i denna fråga. Den har i första hand hanterats av socialministern. Jag medverkade inte heller i det som hände under den här tiden. Men jag ska självfallet sätta mig in i frågan. Jag har fått den föredragen och om det av näringspolitiska skäl behövs vidtas åtgärder ska jag självfallet göra det.
Fru talman! Näringsministern är ju medveten om att det görs många upphandlingar i offentlig regi. Då gäller det att få en bra tillsyn och en god rättssäkerhet. Utifrån den utgångspunkten vill jag ånyo fråga näringsministern om det inte finns anledning att se över regelverket när detta ärende ännu inte är avslutat efter fem sex år.
Fru talman! Såvitt jag förstår har det här förekommit en interpellationsdebatt mellan Per Westerberg och socialministern. Socialministern har alltså svarat på denna fråga. Det finns ingen anledning till att jag ska utveckla den mera. Men låt mig allmänt säga att när det gäller den upphandling som skötts av staten och den lagstiftning som vi har, har vi inget att anmärka på den i dag.
Fru talman! Min fråga riktar jag till socialministern. Det gäller frågan om sociala skyddsnät för småföretagare och i övrigt en anpassning av lagar och regler till dagens arbetsliv där alltfler inte har traditionell anställning utan ofta jobbar i projektform. Flera utredningar har också arbetat med dessa frågor. Riksdagen antog ett betänkande 1997, ett annat betänkande 1998 och en regeringsskrivelse 1999. Dessutom har en särskild utredare tillsatts kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Min fråga är: Hur långt har man kommit med ämnet i dag? När kan vi förvänta oss något besked?
Fru talman! Det är visst riktigt svårt att hålla ordning på vem man ställer frågor till. Den här frågan är ställd till mig i min egenskap av socialminister, men den handlar om socialförsäkringsfrågor och näringslivsfrågor. Jag är inte särskilt bra på detta, eftersom jag inte ansvarar för någon av dessa frågor. Om frågan däremot ställs till Björn Rosengren har han ett svar på den.
Fru talman! Jag kan förstå att det är svårt att hålla reda på ärendena. Den 8 februari hade jag i denna kammare förmånen att diskutera dessa frågor med Mona Sahlin. Hon sade då att ärendet bereddes i Socialdepartementet och att man där arbetade för fullt med det - jag har tagit med mig protokollet. Det var den 8 februari. Nu har det gått 8 1⁄2 månad, och min fråga kvarstår. Någon borde känna till ärendena. Det här är ett jätteviktigt område.
Fru talman! Vi har nog lätt att hålla reda på våra arbetsuppgifter. Jag är lite överraskad över att riksdagens ledamöter har så svårt för det. På Socialdepartementet hanteras dessa frågor av socialförsäkringsminister Ingela Thalén. Det pågår ett arbete som Socialdepartementet leder tillsammans med Näringsdepartementet. Jag rekommenderar Åke Sandström att ställa frågan till Ingela Thalén som är ansvarig för just den delen. För min del har jag ingen särskild kunskap om processen. Det enda jag vet är att den pågår på departementet, och jag är alldeles övertygad om att resultatet av arbetet kommer att bli väldigt bra.
Fru talman! Min fråga är nog lite mer direkt adresserad. Jag vill börja med att uttala min uppskattning över den artikel som statsrådet Leif Pagrotsky och Maj Inger Klingvall tillsammans med sina holländska kolleger har skrivit i Herald Tribune. Där uppmanas EU-länderna att öppna sina marknader för textilimport. Det skulle få stor betydelse för flera u-länder och för konsumenterna i EU-länderna. Vi var en delegation från EU-nämnden som var i Genève just när artikeln publicerades, och den väckte en viss uppmärksamhet, vilket väl var meningen.
Fru talman! Jag får tacka för de vänliga orden om regeringens insatser på detta område. Sverige, Holland och ytterligare något land har samma åsikt i den här frågan, nämligen att Europa bör öppna sina gränser för import av textilvaror - kläder, lakan, paraplytyg och allt vad det kan handla om - från övriga världen, eftersom detta ju är den typ av varor som utvecklingsländer klarar av att tillverka på ett konkurrenskraftigt sätt och sälja på våra marknader. Tyvärr har de allra flesta länder i EU en annan syn än Sverige och Holland i denna fråga. Några av de länder som har samma syn väljer att inte ta strid för denna ståndpunkt och driva opinion för den såsom vi har valt att göra i International Herald Tribune. Nu återstår det att se hur politiker från olika länder väger samman konsumentaspekter, solidariteten med de fattiga länderna och de egna skyddsintressena av att hålla otidsenliga delar av det egna näringslivet under armarna. Med hjälp av den här artikeln och en del andra åtgärder hoppas jag att konsumentintressen och ulandsintressen ska få en starkare röst och att fler länder ska ansluta sig till den syn som vi har. Men jag måste ärligen säga att jag är inte särskilt optimistisk.
Fru talman! Jag hoppas att statsrådet Pagrotsky håller liv i frågan och fortsätter med det här arbetet. Vi ska göra vad vi kan. En annan fråga som vi diskuterade gällde hur dialogen med utomparlamentariska organisationer ska ske, eftersom det har varit mycket diskussion om detta vid WTO-förhandlingarna. På vilken nivå ska ansvaret ligga för att föra den dialogen? Ska det ligga på WTO-nivå, på EU-nivå eller ska det ligga på nationell nivå? Jag undrar då: Har den svenska regeringen diskuterat detta? Har man något strategi för hur man ska göra på nationell nivå, om det är den nivå som dialogen ska föras på?
Fru talman! Min åsikt är att ansvaret bör ligga på alla dessa nivåer, men huvudansvaret bör ligga på den nationella nivån. Jag tycker att varje lands regering har ansvar för att ha en öppen dialog och en öppen attityd i sitt inhemska opinionsbildningsarbete och i sin inställning till frivilligorganisationer och andra som är intresserade av de här frågorna. Det blir lite mer komplicerat på internationell nivå, men även där saknas det skäl för hemlighetsmakeri. Däremot är erfarenheten att det är organisationer från den rika världen som är mera aktiva, och det skapar misstänksamhet hos u-länderna om organisationen blir för nära lierad med den rika världens frivilligorganisationer. Jag tycker inte att det är ett problem, men jag konstaterar att det är ett problem för många av mina kolleger i u-länderna, som ser på det här med stark misstänksamhet. Jag tycker att vi ska bekämpa det här och driva detta mycket aktivt. Men huvudfronten måste gå, tycker jag, i de enskilda länderna. Vi är mycket, mycket aktiva och tar gärna emot idéer och uppslag om hur vi kan göra det ännu bättre. Det är den viktigaste delen för mig.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Sahlin. Den gäller integrationen av människor i vårt land. Den är en av de viktigaste framtidsfrågorna och har ju resonansbotten i demokrati, rättvisa, behov av arbetskraft och en rad andra frågor. Framgång på detta område grundläggs redan vid människors första kontakt med Sverige. Härvidlag får man väl säga att den svenska asylhandläggningen framstår som särskilt olycklig. Handläggningstiderna är långa och har varit så väldigt länge. Det kommer löpande larmrapporter. Man talar om att psykiatrin översvämmas av självmordsbenägna människor. Här har väldigt lite hänt.
Fru talman! Jag instämmer i den beskrivning som Johan Pehrson ger, därför att det vi kallar för integration måste innehålla både demokrati och mänsklig värdighet från början. Det är en så viktig fråga, inte bara för de människor som berörs utan för hur hela Sverige som nation ska kunna hantera detta i framtiden. Jag har redan påbörjat samtal med dem som har ansvaret för flyktinghandläggningen, för jag delar bedömningen att ju fortare man kan lära sig språk, komma in i samhället och ha möjlighet att söka arbete, desto lättare blir det att bli en medborgare som har en ordentlig plats i vårt land. Jag delar alltså bedömningen. Den här frågan är viktig. Jag hoppas att jag och Maj-Inger Klingvall ska kunna jobba gemensamt med att skynda på den här processen.
Fru talman! Tack för svaret. Det gläder mig väldigt mycket att statsrådet tänker sätta största möjliga fokus på frågan. De generaldirektörer som är underställda regeringen har uttryckt att detta handlar om tragedier som är systemets fel. Det är då dags att ändra på detta från riksdagens sida i väntan på förslag. Inför ordförandeskapet är det ju ganska viktigt att vi i Sverige visar ett bra ledarskap på det här området, för vad man än säger om det svenska systemet så framstår även det ibland i ljuset av andra länder som - jag ska inte använda ordet hyggligt - relativt mycket bättre. Vad tänker statsrådet göra på EU-nivå således?
Fru talman! Jag ber om respekt för att jag måste få återkomma mer i detalj. Jag vill ändå säga att systemen ska vara till för individerna och inte tvärtom. På det här området behöver vi agera betydligt tydligare i Sverige men också i arbetet i Europa, och det tänker jag ta aktiv del i. Men jag ber att få återkomma när jag har varit integrationsansvarig lite längre än i sju dagar.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Många synskadade läser via talböcker och talkassetter. Nu börjar en ny typ av cd-skivor, s.k. daisyskivor, att komma ut på marknaden. Talboksavdelningarna runtom i landet kommer ganska snart att övergå till daisyskivor. För att kunna lyssna på sådana skivor krävs det en apparat som kostar närmare 5 000 kr.
Fru talman! Susanne Ebersteins fråga är otroligt viktig och otroligt stor. Tre saker har hänt under den senaste tiden som kan påskynda utvecklingen. Det första är den utredning som regeringen aviserade i budgetpropositionen om hela hjälpmedelssituationen, vilken vi nu håller på att förbereda. Det andra är Dagmaröverenskommelsen, som vi tecknade med Landstingsförbundet och som innebär att 1 miljard kronor ska avsättas till landstingen nästa år. Där är diskussionen om just detta en viktig del. Landstingsförbundet förklara för sin del att man ska verka för att utnyttja digital teknik, dvs. ge möjligheter till cd-skivor i stället för talkassetter. Det tredje är att regeringen i dag, på förslag av Mona Sahlin, har fattat beslut om att ge PTS, Postoch telestyrelsen, 20 miljoner kronor för att utveckla projekt som handlar om ny teknik för funktionshindrade, alltså hur man kan utnyttja den nya tekniken för att utveckla hjälpmedel för funktionshindrade. Det beslutet fattade vi i dag. Det händer alltså ganska mycket på det här området.
Fru talman! Betyder det att jag kan säga till de synskadade som jag träffar att innan de vanliga talböckerna försvinner kommer de att ha möjlighet att få den här nya maskinen till ett rimligt pris?
Fru talman! Det vet jag inte om jag kan utlova därför att man får skilja på att å ena sidan utreda vilka möjligheter den nya tekniken erbjuder och å andra sidan vilka möjligheter landstingen, som är ansvariga för detta, har att införskaffa den här tekniken. Det är i någon mån en resursfråga för landstingen. Nu jobbar vi gemensamt för att försöka skjuta till nya resurser till landstingen. Men jag hoppas att svaret kan vara att utvecklingen är på gång och att vi ganska snart ska kunna se hur den nya tekniken ersätter den gamla.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Från februari förra året fram till april detta år har det s.k. värdegrundsåret pågått. Syftet med projektet har ju varit att lyfta fram värderingsfrågorna i skolan. Avsikten var också att stimulera till samtal och diskussion om och utvecklingsarbete med värdegrundsfrågan. Under projektåret har värdegrundsfrågorna lyfts fram i ett antal seminarier och olika diskussionsgrupper, vilket har varit väldigt positivt. Liksom demokratin ständigt måste vinnas på nytt, är det viktigt att också samtalet och arbetet med värdegrunden ständigt hålls vid liv.

Fru talman! Tack, skolministern. Jag tror att vi är överens om att det är oerhört viktigt att få med föräldrarna i det här arbetet. Det behövs ett större föräldraengagemang. Det gäller inte minst arbetet med just värdegrundsfrågan. Hur tänker sig skolministern möjligheten att få ett större föräldraengagemang i frågan? Om vi inte börjar där tror jag att det är lönlöst att försöka få in en bra värdegrund senare i livet.

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist. För varje dag som går sjunker Lars Engqvist allt djupare ned i det moras som det plötsliga påhittet att förbjuda sjukvård har försatt honom i. Å ena sidan tänker Engqvist inte ingripa i den kommunala självstyrelsen när ett landsting beslutar att lägga ned ett sjukhus. Å andra sidan vill samme Engqvist trots den grundlagsskyddade kommunala självstyrelsen förbjuda ett landsting att rädda sjukvård genom att överlämna ansvaret för driften av sjukhus till företag som Praktikertjänst eller Bure. Min fråga till socialministern är mot denna bakgrund följande: Hur i hela världen ser logiken ut bakom detta? Och dessutom: Kan socialministern utan att rodna påstå att han slår vakt om sjuka människors intressen?
Fru talman! Chris Heister är beundransvärd på ett sätt, nämligen i det att hon ständigt strävar efter att hitta nya argument för en alldeles hopplös hållning i sjukvårdsfrågan; att svenska sjukhus ska ligga på börsen. Jag är alldeles övertygad om att en majoritet av svenska folket säger: Stopp och belägg, vi vill inte ha någon sjukvård som drivs av börsnoterade företag! Vi vill ha en sjukvård som är gemensamt finansierad, som är gemensamt kontrollerad och som står till förfogande för medborgarna på lika villkor. Därför ska vi se till att vitala delar av sjukvården drivs utan vinstintresse. En helt annan, mycket komplicerad, fråga är hur vi fördelar resurserna inom varje landsting. Hur många sjukhus ska det finnas? Hur utnyttjar vi resurserna bäst för att fördela den slutna sjukvården i olika delar av en region? Det är ingen lösning att lämna ifrån sig sjukhuset till en privat ägare med mindre än att denne privata ägare i så fall finansierar sjukhuset själv. Jag har en motfråga till Chris Heister: Finns det något sådant exempel? Eller ska de privata ägarna sin verksamhet med landstingets pengar? Då har man inte sparat någonting. Frågan om vi ska ha privata sjukhus eller inte är av vital betydelse för svensk sjukvårds framtid. Hur många sjukhus vi ska ha och hur vi fördelar resurserna är en fråga för varje landsting att fatta beslut om.
Fru talman! I den här frågestunden är det riksdagsledamöterna som ges möjlighet att ställa frågor till socialministern. Jag vore tacksam om socialministern svarade på min fråga. Min grundläggande syn på finansieringen av sjukvården är att vi ska ha en gemensam finansiering. Men den fråga som jag ställde, och som är principiellt viktig, var mot bakgrund av att Lagrådet redan har sågat det förslag som Lars Engqvist har lagt fram längs med fotknölarna, framför allt för att det strider mot det kommunala självstyret. Då vill jag fråga: Vad är logiken bakom detta? Lars Engqvist vill med hänvisning till det kommunala självstyret lägga ned ett sjukhus. Men om samma landsting vill rädda sjukhuset genom att överlämna ansvaret för driften till exempelvis ett företag som Praktikertjänst, då tänker Lars Engqvist göra allt han kan för att förbjuda detta. Vad är logiken bakom det, socialministern?
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag ställde en motfråga. Det var bara ett erbjudande till Chris Heister att reda ut sina egna tankegångar. Men avstår hon så ska jag naturligtvis inte propsa. Det är så att landstingen är ansvariga för sjukvården och fördelningen av resurser. Det är en svår fråga att veta hur många sjukhus man ska ha. I Blekinge fanns det när jag var liten fem sjukhus. I dag finns det två. Sjukvården fungerar alldeles utmärkt i detta landsting. Den frågeställningen har inte alls att göra med i vilken mån vi ska överlämna sjukhusen till privata vinstintressen. Fråga de svenska medborgarna vad de tycker. Fråga om de tycker att sjukhusen ska vara börsnoterade. Det är här logiken ligger, att vi ska fördela våra gemensamma resurser efter demokratiska beslut och med hänsyn till att skapa bästa möjliga vård efter principen om vård efter behov och vård på lika villkor. Vi tänker inte acceptera att man för över akutsjukhusen till privata vinstintressen. Finns det företag som är beredda att ta över sjukhus och finansiera dem med egna medel så finns det ingen människa i det här landet som tänker förbjuda det - i alla fall inte någon människa i regeringen. Men något sådant förslag har vi inte sett än.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern med anledning av den snabbt ökande tunga lastbilstrafiken inom och genom vårt land. Det senare gäller inte minst E 6 utmed Västkusten till och från Norge och kontinenten. Det handlar alltså om ökade utsläpp och betydligt höjda bullernivåer. Österrike och Tyskland har gått före med ett miljömärkningssystem på lastbilarna. Det är stora bokstäver som talar om vilka krav man kan ställa på de här lastbilarna. Det ger dem olika fördelar och nackdelar. I Schweiz och Luxemburg, i Schweiz redan från årsskiftet, kommer man att märka vindrutorna med en särskild sändare som genom GPS-systemet talar om var man kör, vilken bil osv. Det här ger alltså en ekonomisk styrning bort från landsvägen för de tunga och miljöfarliga utsläppen. Vad gör Sverige i den här frågan?
Fru talman! Det här med att veta var bilarna finns med hjälp av ett satellitsystem förekommer väldigt mycket i Sverige. Det finns ingen lagstiftning om det, men det är många åkerier som har det. När det gäller frågan om lastbilstrafik tycker jag faktiskt att det viktigaste är att få över mer av lastbilstrafiken till järnvägstrafik. Det är en linje som regeringen driver både här i Sverige och - inte minst - i de diskussioner vi för om det s.k. järnvägspaketet inom EU. Där försöker vi nu tillse att vi får en bättre möjlighet att transportera gods via järnväg över de europeiska ländernas gränser. Problemet är att när vi lastar via järnväg så hamnar vi lätt i att det stannar i Köpenhamn och så kommer vi inte längre på grund av hinder från de andra länderna. Det försöker vi lösa, och det kommer att bli en av huvudpunkterna när det gäller transportfrågorna för det svenska ordförandeskapet.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Självklart är det så att vi ska lägga över de tunga godstransporterna på järnväg. Men nu ser ju utvecklingen inte ut på det viset i verkligheten. Det blir alltfler tunga lastbilstransporter. Då är det vad jag förstår en bra idé att miljömärka lastbilstransporterna, som på ett eller annat sätt ändå kommer att vara kvar, för att minimera utsläppen, för att minimera bullret. Då kan man ta efter, och kanske t.o.m. gå före och inte bara vänta in de gemensamma reglerna. Så jag undrar: Vad tänker Rosengren göra för att komma före?
Fru talman! Skälet till att jag tog upp det här med lastbilar och förhållandet till järnvägstrafik är just att det är där de stora vinsterna finns. Det innebär inte att vi inte även i Sverige ska verka för det här. Jag ska ta till mig detta, och känner också till det, att vi miljömärker våra lastbilar och därmed går före när det gäller att ha en bra miljö i fråga om våra lastbilar. Men det viktiga är att vad som händer nu i Europa och även i Sverige är att lastbilstrafiken ökar väldigt kraftigt och att järnvägstrafiken minskar. Det är där vi måste göra den stora insatsen. Vi måste bryta det. Gör vi inte det så kommer vi att få väldigt stora miljöproblem. Men jag tar till mig detta med lastbilarna och ska be att få återkomma om detta.
Fru talman! Om man ska kunna nyttiggöra sig informationstekniken i hela landet behövs det som i dagligt tal kallas bredband till alla. Vi har i Centerpartiet tänkt oss att fiberoptik är det bästa sättet att lösa det här - med ett statliga ansvar. Regeringen och Björn Rosengren har valt modellen med futtiga bidrag till kommunerna som kommunerna inte har råd att utnyttja för att den egna ekonomin inte räcker till. När Björn Rosengren presenterade det här materialet sade han i flera TV-sända resonemang att regeringens arbete leder till att 97 % av medborgarna kommer att ha tillgång till det som kallas bredband våren 2002. Nu har olika institut granskat det här, och det mest optimistiska, som heter Forrester Research Insititute, säger att bredband kan finnas - i bästa fall - hos 40 % av hushållen år 2005. Nu är min fråga till näringsministern om hans löfte, näringsministern brukar nämligen tala i termer av löften fru talman, om
Fru talman! Först och främst tror jag inte att jag har uttryckt mig så klart. Vad jag har sagt är att ambitionen är att så många som möjligt ska ha detta inom två år. Tvåårsgränsen satte vi för kommunerna - alltså att det skulle dras till samtliga kommuner. Dessutom är det vår ambition att inom denna tid ska så många som möjligt ha detta. Jag kan inte minnas att jag har nämnt just 97 %, utan jag skulle tippa att jag sagt en bit över 90 %, och det tror jag på. Om man hade gått på Centerns förslag, som innebar att vi skulle satsa 60, 70 eller 80 miljarder på att gräva ned bredband till alla, skulle det antagligen ta 20 år. Detta alternativ ska ses i förhållande därtill. Dessutom finns det inget land mig veterligt som utvecklat detta så snabbt som Sverige, med hjälp av marknaden och med hjälp av de statliga åtgärder som vi har vidtagit.
Fru talman! Jag kan hålla med näringsministern på en punkt och det gäller då att han inte alltid uttrycker sig så tydligt, så där har han rätt. Men på just den här punkten var han väldigt tydlig. Det spelar, fru talman, kanske mindre roll vad han säger men fördelen med TV-mediet är att vad man säger bandas. Han svarade ja på frågan om de 97 procenten men det kan också spela mindre roll. Problemet är dock att det kan invagga aktörer i landet i den felaktiga föreställningen att det här kommer att lyckas men det är ju inte så. Sanningen är att det måste till ett statligt ansvar enligt den modell som vi har redovisat för att det över huvud taget ska vara möjligt för människor i hela landet att få tillgång till den här tekniken på lika villkor. Jag skulle vilja rekommendera näringsministern att då och då studera sina uttalanden för att se vad han egentligen har sagt och vad det egentligen leder andra aktörer till att göra. Jag tror att det skulle minska näringsministerns lust att vara löftesrik och möjligen öka ambitionen att vara tydlig.
Fru talman! För det första: Otydligheten tror jag att jag mycket väl kan dela med frågeställaren. För det andra: När vi talar om bredband måste vi klara ut vad det är. Sett till den definition som finns - det här med 2 megabit per sekund i båda ändarna - är det så att vi kommer att klara det långt över de 40 % som här nämns - ja, absolut närmare mina 90 %. Jag har också sagt att det inte är så att varje svensk, var han eller hon nu än bor, kommer att ha behov av att ha en form av bredband över 2 och 3 megabit. Så har jag uttryckt mig och den uppfattningen har jag fortfarande. Det är lite väl hårt att säga: Nu ska vi bygga ut bredband för 80-90 miljarder. Vi ska ta hand om det här. Det ska vara statligt. Vi ska inte ska låta marknaden spela denna roll. Men då skulle det ta 20, 30 eller 40 år. Det ska ju grävas ned och dessutom ska det hela miljöprövas. Det ska också finnas en finansiering för detta. Här tycker jag verkligen att det är att vara otydlig och icke förstå vad som sker när det gäller bredband, och kanske inte annat heller.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona Sahlin i hennes nya spännande roll som storstads och mångfaldsansvarig i regeringen. I går debatterade vi ju frågan om diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Många kvinnor bor i storstaden och många har invandrarbakgrund. Många i den grupp som ställs utanför är också unga kvinnor. Därför undrar jag vad statsrådet Mona Sahlin tänker i de här frågorna - hur vi nu ska kunna få lite fart på just debatten om hur vi gör för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden för kvinnor och framför allt hur vi klarar det här i storstaden.
Fru talman! Precis så spännande som frågeställaren uttryckte det tycker jag också att det är att få jobba sammanhållet med nämnda frågor. Vad jag nu ansvarar för handlar dels om integrationsfrågorna, dels om storstadsfrågorna. Men det är också fråga om arbetstiderna och arbetsmiljön. Alla de här frågorna hör i allra högsta grad ihop med den bakgrund som Inger Segelström här nämner. Vi måste ha en ny och en modern strategi för hur det goda i framtidens samhälle också kommer de till del som i dag mest har sett baksidor. Det borde gå att nu på Näringsdepartementet använda möjligheterna för att få en sammanhållen strategi för kvinnorna, för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden i storstäderna och för att bana väg för att vi ska se invandrarkvinnorna som en fantastisk resurs på en arbetsmarknad som så väl kommer att behöva fler människor i arbetskraften under de år som vi har framför oss. Till detta hoppas jag att Inger Segelström och jag kan återkomma.
Fru talman! Jag vill tacka för det. I debatten känner ju många kvinnor i dag det som att de inte hör hemma på arbetsmarknaden. Men man pratar ju om att vi börjar få arbetskraftsbrist, samtidigt som flera hundra tusen kvinnor är deltidsarbetslösa och vill arbeta. Vi har många yngre kvinnor som därför att de har ett konstigt namn inte ens blir kallade till intervju. Det är det första som vi måste försöka komma till rätta med nu när alla behövs på arbetsmarknaden. Därför ser jag verkligen fram emot att de förslag som kommer blir konkreta och att de riktas just till kvinnor i storstad.
Fru talman! Jag kan bara hålla med. Man kan också uttrycka det så här: Antingen blir normen allt tydligare, att för att lyckas ta sig fram på arbetsmarknaden ska man vara vit, medelålders, svenskfödd, icke handikappad heterosexuell och man. Eller också ska vi se det som en tillgång att vi är så olika och har så olika bakgrund och så olika erfarenheter. Det kommer Sverige som nation verkligen att behöva ta till vara under åren framöver - inte bara inom området vård, omsorg och storstäder men i allra högsta grad där. Vid sidan av det jag tidigare sagt vill jag bara nämna att regeringens överenskommelse med kommun och landstingsförbunden och de berörda fackliga organisationerna om att halvera deltidsarbetslösheten till i slutet av det här året inte ser ut att uppfyllas. I dag är det t.o.m. så att deltidsarbetslösheten ökar på vissa områden. Detta är oacceptabelt på ett område där vi behöver arbetskraft. Kvinnor vill arbeta mer men erbjuds inte den möjligheten i vårdorganisationen. Det kommer vi omedelbart att arbeta särskilt med.
Fru talman! Fristående skolor tycks fortsatt vara en nagel i ögat på regeringen, även om den nye justitieministern och väldigt många med honom väljer att sätta sina barn i fristående skola. Regeringen snävar in och sätter käppar i hjulet för fristående skolor. T.ex. får elever som går på individuella programmet på gymnasiet inte välja en fristående skola - elever som kanske mer än många andra skulle ha glädje av att få välja en skola med en viss inriktning. Varför, skolministern?

Fru talman! Jag tror att det här är väldigt olyckligt och vill ge ett exempel. Fryshuset i Stockholm startar ett gymnasium där inriktningen är att någonting som man brinner för ska vara en del av gymnasiestudierna - cirkus, idrott eller någonting annat. Det här skulle kunna väcka omotiverade elever till liv. Väldigt många som går på det individuella programmet är omotiverade och behöver en kick för att komma igen. Därför skulle fristående skolor på det här området kunna hjälpa till, just för att de ska kunna komma tillbaka, som Ingegerd Wärnersson säger. Min fråga är: När nu det här systemet med individuella program ska utvecklas än mer för att få in ännu fler på de nationella programmen, kan en möjlighet vara att man faktiskt får rätt att välja en fristående skola?

Fru talman! Jag deltog i går i en debatt om demenssjukdom. Det är en mycket svår och komplicerad sjukdom som är så tung för den som drabbas och inte minst för de anhöriga. Vi diskuterade bl.a. behovet av ökade kunskaper och mer tid och resurser för att personer med demens ska ges förutsättningar för ett värdigt liv och att vårdpersonal och anhöriga ska få förutsättningar att göra det de ska göra. En fråga som blev uppenbar i går, åtminstone för mig, var bristen och i vissa avseenden avsaknaden av rättsskydd för personer med demens. Det togs upp av Demensförbundet, ledande jurister och dessutom av
Fru talman! Jag delar Kenneth Johanssons uppfattning. Det finns två stora frågor när det gäller demensvården. Den ena är den fråga som vi alltid möter, nämligen om resurserna är tillräckliga. Den rapport - som jag tyvärr bara fick del av i tidningarna eftersom den inte har sänts till Socialdepartementet, men jag läser ju tidningarna - som presenteras i går är mycket oroande. Man har inte tillräckligt med personalresurser utan, så som förbundet visar, det är tydligen flera kommuner, 25 kommuner, som låser in dementa. Det är oacceptabelt. Det andra problemet, som hänger ihop med detta, är frågan om rättssäkerheten. Nu överlämnade Socialstyrelsen en rapport till departementet. Den bereds nu och ska bli föremål för förslag. Jag kan inte ange hur långt vi har kommit eller när förslaget kommer, men det kommer så småningom ett förslag med anledning av Socialstyrelsens rapport.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Vi är helt överens om att det är mycket som behöver göras på detta område. Det var väldigt bra, tycker jag, att den här debatten kom och att frågan blev aktualiserad. Det handlar om resurser i form av tid, i form av personella resurser. Dessutom behöver rättstryggheten stärkas.

Fru talman! Biträdande näringsminister Mona Sahlin har under en följd av år och i många olika sammanhang pratat sig varm för att göra något för att hushållsnära tjänster ska bli vita, för att man ska höja statusen osv. Då är min fråga: Är propositionen Förenklad skattedeklaration allt regeringen har att komma med på det här området?
Fru talman! Frågeställaren och jag har haft många diskussioner om den här frågan. Jag har inte ändrat uppfattningen i grunden, att det är tjänstesektorn som växer, att där finns det många möjligheter att både skapa fler jobb och öka statusen på de jobb som många människor skulle behöva ha utförda. Sedan är det en annan sak att vi måste prioritera vad och när och vilka skattesänkningar för vilka grupper som är viktigast nu. Jag sitter i en regering som inte tänker göra som de tidigare borgerliga regeringarna har gjort, att man sänker skatterna utan att ha de ekonomiska förutsättningarna för det. Då blir resultatet det sämsta möjliga just för de personer som det här förslaget faktiskt handlar om. Jag utgår från att detta inte är det enda regeringen vare sig har gjort eller kommer att göra när det handlar om att uppvärdera tjänstejobben och skapa förutsättningar också för att de ska kunna öka och få högre status.
Fru talman! Det är riktigt att biträdande näringsministern och jag har haft ett antal debatter om detta. Då har Mona Sahlin alltid hänvisat till skattesamtalen, och då skulle allting lösas. De finns inte längre, så nu ligger det i regeringens knä att hitta en lösning på frågan. I förteckningen över vilka propositioner som ska komma finns det inget som tyder på att det ska komma någonting mer. Samtidigt har Riksskatteverket sagt att man kanske på försök ville sänka skatten på de här tjänsterna. Man vet att ungefär 60 miljarder kronor eller mer finns i oredovisade skatter. Större delen kommer just från den här tjänstesektorn. Frågan är om man egentligen inte kan få in mer pengar om man gör någonting. Jag kommer att fortsätta att fråga. Jag har frågat sedan 1999 om detta, och fortfarande har det inte hänt mycket, förutom propositionen om förenklad skattedeklaration, som jag inte säger är dålig. Det är bra att man förenklar. Men nog måste regeringen ha kunnat åstadkomma mer under de år man har suttit.
Fru talman! Frågeställaren får fortsätta att fråga. Det är inte så mycket att ha frågat sedan 1999; man får kämpa ibland lite längre för att uppnå det man vill i politiken. Men fortsätt att diskutera skattepolitiken, där är jag gärna med. Det finns många saker som är väsentliga när det gäller att se på möjligheterna att uppvärdera olika yrken. Skattesidan är bara en. Det finns många andra som sällan Moderaterna tar upp och diskuterar. Men vill frågeställaren tala skattefrågor mera konkret får hon vända sig till skatteministern.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga om tortyr till statsrådet Leif Pagrotsky. I går hade jag förmånen att få närvara på Sergels Torg när Amnesty startade en stor tortyrkampanj. Det är den tredje kampanjen mot tortyr runtom på vår jord. Vi vet att det är mycket små framsteg som har gjorts under de två tidigare kampanjerna. Vi hoppas att man ska kunna nå ytterligare framsteg under den nyss startade kampanjen. Det jag vill ta upp med utrikeshandelsministern är väldigt konkret. Vi vet att det, för att utöva tortyr, används redskap som säljs. Även europeiska företag säljer dessa grymma verktyg som är en förutsättning för en del av den tortyr som utövas. Jag tycker att det här inte bara är en utrikespolitisk fråga för utrikesminister och biståndsminister utan också en handelsfråga. De som säljer dessa fruktansvärda avskyvärda redskap borde synliggöras, och det borde vara en fråga för statsrådet Pagrotsky. Därför vill jag ställa frågan om statsrådet har för avsikt att också synliggöra och ta itu med den här frågan.
Fru talman! Jag tycker att det är relevant att ställa den frågan också till den som är ansvarig för handelsfrågorna och för frågor om krigsmaterielexport. Sverige har inte någon produktion eller någon export av den här typen av obehagligheter. Men det finns andra länder inom EU som har det. Sverige har under arbetet med den uppförandekod för vapenexport, som vi gemensamt har utarbetat och så småningom enats om i EU-kretsen, drivit att den skulle göras bredare och täcka en bredare grupp av varor än bara traditionella kulor, krut, kanoner, gevär och annat sådant. Det finns skäl att återkomma till det och se om man vid ett senare tillfälle kan få större framgång och få bredare stöd och få med också dessa produkter på listor över varor som vi ska vara särskilt försiktiga med när vi exporterar. De ska vi bara sälja under särskilt kontrollerade former och till sådana länder där vi vet att de inte kommer att behöva användas.
Fru talman! Jag känner mig väldigt nöjd med att statsrådet Pagrotsky är beredd att jobba med den här frågan. Det är som vi här fick förklarat. Sverige är inte ett av de länder där vi har kunnat se att det förekommer den här typen av export. Men vi är ändå en del av EU, och EU hör till dem som pekas ut av Amnesty och har ett ansvar för en del av exporten. Det gäller elbatonger och annat. Det som också slog mig och var något av en nyhet för mig var att vidden av tortyr var så tydligt riktad mot kvinnor. Att det var så mycket av könsperspektiv i den här frågan var ett inslag som överraskade mig. Det visar att vi kanske måste se på den här frågan med lite andra ögon. På vilket sätt skulle man kunna ta upp det konkret i EU-sammanhang?
Fru talman! Vi var väldigt glada att det var möjligt att åstadkomma en uppförandekod för vapenexport under det engelska ordförandeskapet för några år sedan. Det var faktiskt en överraskning. Vi trodde att motsättningarna inom EU var större och att möjligheterna att nå en samsyn var små. Vi blev positivt överraskade. Men så långt som att få den riktigt heltäckande, såsom vi hade önskat, gick det inte att komma då. Jag tycker att det finns skäl att i framtiden när uppförandekoden ska förnyas och förändras försöka att göra den bredare och också mer effektiv när det gäller att hålla tillbaka handel med fel varor till fel mottagare.
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Engqvist om avgifterna inom äldreomsorgen. Avgifterna är många gånger höga och orättvisa. Vänsterpartiet har lagt märke till det och driver att få till stånd ett s.k. tak. Statsministern lovade på PRO:s kongress att från den 1 januari år 2002 införa en maxtaxa i äldreomsorgen. Nu undrar jag när ministern avser att lägga fram en proposition om det.
Fru talman! Den statliga utredning som kallades för BOA-utredningen lämnade ett förslag som innebar att man skulle fastställa lägsta förbehållsbelopp och högsta avgift. Förslaget har varit ute på remiss och diskuterats. Mot detta har stått två olika principiella hållningar. Den ena har varit att kommunerna ska bestämma, och det gäller den kommunala självstyrelsen. Den andra hållningen har varit att äldre måste kunna veta vilka rättigheter de har oavsett vilken kommun de bor i. Regeringen har förklarat - och det gjorde statsministern i regeringsdeklarationen - att vi kommer att lägga fram ett förslag som följer upp BOA Vi tänker emellertid lägga fram propositionen i anslutning till vårpropositionen nästa år, och det av ett mycket enkelt skäl. Vi vet att detta förslag får effekter för den kommunala ekonomin. Vi måste kunna överblicka den kommunala ekonomin och se till att kommunerna har ekonomiska resurser att verkligen genomföra det. Det kommer ett förslag. Avsikten är att det ska gälla från den 1 januari år 2002. Förslaget läggs fram i anslutning till vårpropositionen i vår.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag vill ha reda på lite mer hur kompensationen till kommunerna ska gå till. Finansieringsprincipen måste gälla även då.
Fru talman! Nej, vi hävdar att det är en skyldighet för kommunerna enligt socialtjänstlagen. Man bör inte driva frågan om att kommunerna ska kompenseras specifikt för detta, och nu talar vi om förbehållsbeloppet. När det gäller taket är det ett nytt åtagande som staten i så fall skulle lägga på kommunerna, och det måste kommunerna få kompensation för. Även ifall vi driver principen att kommunerna inte ska specifikt ersättas för detta ska vi vara medvetna om att den kommunala ekonomin i varje fall i många kommuner är så ansträngd att det inte är realistiskt att genomföra. Det är därför vi säger att det ska genomföras i anslutning till att vi bedömer kommunernas ekonomi och ser på alla andra förslag som ska presenteras i vårpropositionen som handlar om den framtida ekonomin också för kommunerna.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

Då skulle vi kunna ha en ny diskussion mot bakgrund av de åtgärder som vidtas för att komma till rätta med problemet när det gäller både miljöpolitiken och socialpolitiken och det som har att göra med kommunernas ansvar. Det sker en hel del. Jag kan inte nu redogöra för det. Ett bra tips är: Kom in med en interpellation, så möts vi i en diskussion där jag kan redovisa vad vi gör.

Fru talman! Folkhälsoinstitutet har redan det uppdraget och har egentligen skyldighet att bedriva information på dessa områden. Vi kommer att ha en särskild diskussion om Folkhälsoinstitutets planering och dess roll i framtiden och vill komma med en särskild proposition om detta. Men det handlar inte bara om Folkhälsoinstitutet och informationskampanjer. Det handlar om hela samhället. Det gäller allt från samhällsbyggande och samhällsplanering till miljöhänsyn och liknande. Det är ett jättespännande område. Jag ser fram emot att vi möts i en diskussion där jag ska försöka redovisa de åtgärder som vidtas.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson. Vi har redan talat om det individuella programmet på gymnasieskolan. Nu går elever som inte klarar svenska, matte och engelska vidare till gymnasiet. De får då gå på det individuella programmet för att ta igen vad de inte har lärt sig i grundskolan. Andelen har på två år ökat från 5 1⁄2 % till närmare 9 %. Det är synd om dessa elever. Nästan samtliga misslyckas med att uppnå gymnasiekompetens. Därför är det många oroliga föräldrar, missnöjda elever och andra som har läst Skolverkets senaste rapporter om det individuella programmet som liksom jag vill fråga skolministern: Vilka förändringar är skolministern beredd att titta på och diskutera, även om man inte i dag kan låsa sig för någon?

Fru talman! Precis som jag sade i svaret till Inger Davidson så är jag också bekymrad över den utveckling som har skett med det individuella programmet. Det var egentligen tänkt som ett tillfälligt program i en skarv i övergången till en gymnasieskola för alla. Vi har inte lyckats med detta. Antalet elever ökar, och det är inte bra. Om man tittar på det långsiktiga så tror jag att de satsningar som regeringen nu har föreslagit i budgetpropositionen, med fler vuxna och olika kompetens redan i grundskolan och en stor och rejäl satsning på basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, är basen. Det är basen i det som ska kunna göra att vi om några år har nästan 100 % av alla eleverna på grundskolan i gymnasieskolan. Jag vill inte säga 100 %, för det kan finnas en del invandrare som bara har varit ett eller två år i grundskolan och inte fått en möjlighet att bli färdiga. Men det måste vara detta som är den långsiktiga inriktningen, och den måste vi klara av. Samtidigt måste vi nu på departementet fundera över och titta på hur vi kan göra inom en kortare tid när det gäller det individuella programmet.
Fru talman! Tyvärr tycker jag att det låter på skolministerns svar som att det bara blir justeringar inom ett rådande system. Vi har från Folkpartiets sida föreslagit rätt genomgripande förändringar. Avskaffa det individuella programmet, och för över det stödet och de resurserna till grundskolan! Låt elever som behöver mer tid gå längre - kanske tio år - i grundskolan! Inför riktiga yrkes och lärlingsutbildningar för elever som är mer yrkesinriktade! Det förefaller inte som om skolministern är beredd att ta något riktigt stort grepp på gymnasieskolans organisation.
Fru talman! Jo, det är verkligen ett stort grepp som ligger framför oss i det arbete som Gymnasiekommittén ska genomföra. Det handlar faktiskt om att göra en ganska så förändrad gymnasieskola med färre program. Det handlar om att titta på betygen, och det handlar om att titta på kärnämnena. Dessutom har den arbetsgrupp som departementet har tillsatt och som handlar om samverkan mellan skola och arbetsliv precis blivit färdig med sitt arbete. Detta kommer nu att gå ut på en remissrunda för att sedan också lämnas över till Gymnasiekommittén. Där behandlas den s.k. lärlingsutbildningen. Att bara avskaffa det individuella programmet, när så många elever går där i dag som inte har tillräckliga kunskaper anser jag skulle vara orättvist mot eleverna. Vi gör en mycket stor satsning på grundskolan för att se till att eleverna ska vara klara med sina kunskaper och må bra som människor när de lämnar den.

Fru talman! Kenth Högström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att all expertis, brukare m.fl. på bästa sätt ska samverka vid upphandling av ett nytt radiokommunikationssystem. Vidare har Högström frågat mig vilken huvudman jag ser för projektet efter år 2002 samt vilka insatser jag avser vidta för att förhindra att lokala nät byggs som motverkar idén med ett gemensamt kommunikationsnät. Uppdraget till Statskontoret innebär att myndigheten aktivt ska samråda med intresserade användare. Formerna för detta samråd anser jag att Statskontoret bäst kan bedöma självt. Den verkliga kunskapen om behov, prioriteringar osv. finns naturligtvis hos användarna. Därför förutsätter uppdraget att arbetet sker i nära samarbete mellan Statskontoret och användarna. Jag har full tilltro till Statskontorets kompetens att på bästa sätt tillvarata användarnas sakkunskap. Vad gäller frågan om huvudman för projektet efter år 2002 ingår ju som bekant i uppdraget att Statskontoret ska upphandla ett ramavtal. Detta innebär att Statskontoret tills vidare står som huvudman för avtalet. Kenth Högström uttrycker oro för att mindre regionala nät kan komma att byggas upp på ett sätt som kan motverka det nya gemensamma radionätet. Statskontoret ska i sitt uppdrag undersöka möjligheten att använda befintlig infrastruktur. Mot bakgrund av det gemensamma nätets fördelar utgår jag från att de kommuner som planerar egna nät antingen avvaktar det gemensamma nätet eller på annat sätt agerar för att ansluta sig till det gemensamma nätet. Avslutningsvis vill jag understryka att detta inte får vara och inte heller är fråga om en ny utredning, utan syftet med uppdraget är att frågan ska föras framåt så att en upphandling kan genomföras på bästa tänkbara sätt till gagn för alla berörda parter. Jag vill slutligen försäkra Kenth Högström att jag inte tänker släppa frågan utan fortsätta att se till att regeringsbeslutet kan förverkligas.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet Mona Sahlin för ett snabbt svar. Särskilt mot bakgrund av att ni nyss har gjort en departemental omorganisation, tycker jag att jag fått svar påfallande snabbt. Före interpellationens besvarande sa ni till mig att det skulle bli lite försening, men jag tycker att det här är helt acceptabelt. Jag noterar också med glädje att Mona Sahlin har kvar ansvaret för de här viktiga frågorna. Det borgar, som jag ser det, för fortsatt engagemang på saklig grund, och det borgar för att statsrådet tar förankringsprocessen på fullaste allvar. Det har statsrådet visat tidigare, vilket inte alla statsråd gör, vill jag säga. Men i det här fallet är jag säker på att det blir så. Bakgrunden till min interpellation är några oroande tecken. Låt mig nämna ett. I Göteborgs stad, för att ta en stor stad som ett exempel, planeras och upphandlas det nu ett helt nytt Göteborgs Spårvägar är en stor användare av public safety-system. Så pass stora aktörer kan, om de blir flera, underminera den nationella utbyggnaden av nätet. Den nyss tillsatte projektledaren Ulf Petersson, som på Statskontoret har uppdraget att sköta denna upphandling, har till Göteborgs-Posten i dagarna sagt att han tänker komma tillbaka till regeringen och föreslå tre alternativa nationella nivåer: en mindre nivå, en mellannivå och en stor nivå. Med den senare når man hela det svenska folket. Jag tycker att det tyder på ett visst utredningssinnelag hos Statskontoret. Jag tycker också att det tyder på att man inte har fått en klar och tydlig inriktning i direktiven, därför att det kan inte finnas något annat skäl än att man känner sig osäker när man säger på det sätt som man har gjort till Göteborgs-Posten. Statskontoret att det ska handla om ett nationellt nät som når hela Sverige, minst 95 % av markytan och 99,8 % av befolkningen - precis som public service har för radio och TV-sändningar och precis som de allra flesta har fått krav på sig i den nya UMTS upphandlingen. Det är en självklarhet, annars är det inget nationellt system. Jag vill också ge ett tips. Statsrådet har kanske inte, som jag, varit i Finland alldeles nyligen. Jag fick chansen helt en passant, som det heter på schackspråk, när jag på frivillighetens grund besökte det statliga VIRVE. VIRVE är finländarnas motsvarighet, kan man säga, till ett projekt. Projektet är dessutom ett system och är upphandlare, nätbyggare och pådrivare för hela Finland. Man är oerhört effektiv. Man har sju man tillsatta på Inrikesdepartementet, har organiserat alla brukare i olika delprojekt, har satt press på operatörerna och på leverantörerna och är nu på god väg att nå målet att före 2003 bygga ut TETRA i hela Finland. Den effektiviteten, den tydligheten och den målinriktningen skulle vi behöva ha här, Mona Sahlin.
Fru talman! Jag vill först säga att jag uppskattar det intresse och den envishet som interpellanten visar. Jag tror nämligen inte att alla har förstått storheten och vikten av det som vi nu talar om - ett gemensamt radiokommunikationssystem. Jag vill också bara för sakens skull uppmärksamma Kenth Högström på att jag uttryckte mig lite annorlunda i mitt muntliga svar än i det skriftliga. Jag ändrade att jag inte bara tror att de kommuner som planerar egna nät avvaktar till att jag utgår från att de kommuner som planerar egna nät antingen avvaktar eller agerar för att ansluta sig. Jag delar nämligen den oro som Kenth Högström har gett uttryck för. Jag ska också ta kontakt med Statskontoret med anledning av den uppgift som Kenth Högström lämnade här i talarstolen, därför att jag inte kan se det uppdrag som vi har gett till Statskontoret på annat sätt än att man ska identifiera användare som ska delta i ett gemensamt och landstäckande radiokommunikationssystem och att man också ska undersöka möjligheterna till kunskapsutbyte och samordning med de nordiska länderna. Den jämförelse med Finland som Kenth Högström gjorde är mycket relevant. Och Statskontoret har också alla möjligheter och, som jag tycker, uppdraget att agera precis så. Men jag ska ta kontakt med
Fru talman! Jag tycker att det är utmärkt att statsrådet noterar mina citat. Och jag utgår från att statsrådet tar den kontakt som hon har sagt. Jag utgår vidare från att ni också gör en kontroll av dessa lokala nätbyggarambitioner. Gör en inventering snabbt. De kan nämligen underminera de nationella nätutbyggnaderna. I Norge, som är det andra grannlandet som vi har och som vi måste dela frekvensutrymme med, har man också kommit längre än i Sverige. Jag vet inte riktigt hur man har organiserat det där, men jag antar att man har en organisation som är likartad med den som finnarna har, eftersom finnarna var först. De som lyssnar på denna debatt funderar kanske på vad vi egentligen talar om - ett nationellt kommuniktionssystem för public safety, dvs. de som har blå ljus, som rycker ut och räddar liv och griper in. Vi har sett tre katastroflägen nyligen i vårt land då radiokommunikationen mellan de olika räddningsstyrkorna var direkt undermålig. Det första och det största var Estoniakatastrofen, där man i den svenska kustflottan, marinen, inte kunde kommunicera med den finska och inte heller med den estländska och knappt ens med varandra därför att det var brist på gemensamt kommunikationssystem. Det andra katastrofläget var branden i Göteborg som alldeles tydligt visade att de olika insatsstyrkorna inte kunde kommunicera med varandra. Det tredje katastrofläget var polismorden i Malexander där inte ens polisstyrkorna riktigt kunde hitta en gemensam frekvens. Detta är synnerligen allvarligt. Och hur många sådana olyckstillbud till ska vi få ha innan hela Sveriges räddningskår, räddningsverk, militär, polis och ambulans känner att det behövs ett nytt kommunikationssystem? Det är i det läget som Statskontoret måste få tydligare uppdrag och korta ledtider. Och låt gärna - det har jag sagt en gång tidigare - Teracom använda sitt stolpnät för att bygga ut detta så fort som möjligt. Man når redan i dag 99,8 % av Sveriges befolkning. Gå gärna ihop med ytterligare någon så behöver ni inte komplicera tillvaron alltför mycket.

Fru talman! Maria Larsson har frågat vilka åtgärder statsrådet Mona Sahlin avser att vidta för att det kommande arbetet med tillväxtavtalen ska få ett bättre utfall. Hon frågar också vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att klargöra vilken organisation som ska svara för genomförandet samt vilka åtgärder som ska vidtas för att öka näringslivets medverkan i avtalsarbetet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara interpellationen. Frågorna är baserade på en rapport med titeln Regionala tillväxtavtal - utvärdering av förhandlingsprocessen i sju län och på central nivå. Studien har utförts av en oberoende konsultgrupp på uppdrag av Den resumé som Maria Larsson ger av utvärderarnas rapport i sin interpellation ger en mycket ensidig bild av utvärderarnas slutsatser. Jag vill därför inleda med att nyansera den. Författarna till rapporten pekar på att stora framsteg har gjorts på mycket kort tid. De konstaterar att regeringen genom initiativet med tillväxtavtalen på mindre än två år har introducerat ett nytt sätt att bedriva regionalt utvecklingsarbete i hela Sverige. De anser att ett bra samarbetsklimat har utvecklats och att det finns ett mycket stort engagemang hos många människor för den egna regionens utveckling. De åtgärder som man har planerat tillsammans inom tillväxtavtalets ram kommer att genomföras. Processen har också lett till att det numera finns ett uttalat stöd för att arbeta med tillväxtfrågor som tar utgångspunkt i näringslivets förutsättningar och behov. Konsulterna konstaterar också att de regionala partnerskapen utgör ett fungerande forum för informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och näringsliv. Syftet med studien var att få en oberoende och allsidig belysning av hur arbetsformen fungerar på regional och nationell nivå. Slutsatserna från rapporten tjänar som underlag för att vidareutveckla den regionala näringspolitiken och tillväxtavtalen. Jag delar Maria Larssons och utvärderarnas uppfattning om att det finns flera brister och att dessa på olika sätt måste åtgärdas. Min övergripande bedömning är dock att vi genom att lansera tillväxtavtalen har tagit ett stort steg i rätt riktning för att öka engagemanget och den lokala och regionala nivåns inflytande över utvecklingen. En förutsättning för att komma till rätta med några av de brister som rapporten pekar på är att få till stånd ett bättre sektorsövergripande samarbete. Den 13 september i år bjöd det dåvarande ansvariga statsrådet Mona Sahlin in cheferna för nationella myndigheter och organisationer som ansvarar för att genomföra den tillväxt och sysselsättningsfrämjande politiken. Syftet var att få en redogörelse av deras erfarenheter och syn på arbetet med tillväxtavtalen. Vid mötet framkom att några av myndigheterna har anpassat såväl organisation som inriktning av sin verksamhet med anledning av tillväxtavtalen. Majoriteten ansåg att det går att göra betydligt mer för att åstadkomma ett bättre samarbete med andra nationella myndigheter och med den regionala nivån. Under hösten kommer jag tillsammans med kollegerna i regeringen att låta genomföra en översyn av de instruktioner och regleringsbrev som styr verksamheterna vid de här myndigheterna. Jag bedömer också att det finns ett behov av en gemensam nationell arena för kunskapsutbyte mellan de sektorer som tjänar samma övergripande syfte, att främja tillväxten och sysselsättningen. Regeringens sammanvägda bedömning är att det finns goda skäl att vidareutveckla de regionala tillväxtavtalen och att nödvändiga förändringar ska vara genomförda i god tid innan nästa programperiod inleds år 2003. Regeringen anser det särskilt angeläget att se över och förtydliga villkoren för den statliga delen av avtalens finansiering. Detta utvecklingsarbete bör ske i nära anslutning till den pågående översynen av den regionala näringspolitiska organisationen och statens roll på den regionala nivån. Den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande utgör också ett viktigt underlag. Regeringen avser att återkomma med förslag under år 2001. Avslutningsvis: Förutsättningarna för näringslivets medverkan måste också förbättras. Det finns platser där det fungerar bra, och de kan tjäna som goda exempel för andra. Den offentliga sektorn bör också överväga i vilka skeden som näringslivets deltagande är mest väsentligt och där den ömsesidiga nyttan är störst.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att säga välkommen till Näringsdepartementet och till riksdagen i egenskap av statsråd inom Näringsdepartementet. Vi får säkert anledning att träffas igen. Jag vill också tacka för svaret. Det var ett väldigt långt svar. Jag studsade nästan när jag fick det, men så såg jag att merparten av det innehöll en ny historiebeskrivning i förhållande till mina frågor. Jag kan förstå att Ulrica Messing vill ställa bilden i ett motljus men jag tror att vi kan vara fullständigt överens om att den kritik som framförs i utvärderingen är mycket allvarlig. Det tillstyrker ju också Ulrica Messing i sitt yttrande här. Från Näringsdepartementets sida bör man ta detta på största allvar. Det gäller alltså att försöka komma till rätta med alla de misshälligheter som det pekas på i utvärderingen. Ulrica Messing försöker motbevisa genom att åberopa plusfaktorer. Hon hävdar att ett nytt sätt att arbeta med regionalpolitiska frågor är ett plus i sig. Jag menar att vi kanske får vänta med det och i stället beteckna det som värdeneutralt tills motsatsen bevisats. Jag hoppas att det blir en plusfaktor men där är vi ännu inte riktigt. Ulrica Messing pekar också på det stora engagemanget. Ja, de offentliga aktörerna har varit synnerligen aktiva. Bristen har ju varit att näringslivets representanter har deltagit i liten - ja, t.o.m. i marginell - utsträckning. Detta är ett problem och ett dilemma. En av mina konkreta frågor till statsrådet gäller alltså det här. De åtgärder som planerats inom tillväxtavtalets ram kommer att genomföras, utropar Ulrica Messing lite trosvisst. Jag skulle kanske mer beteckna det som önsketänkande; det beror ju på om erforderliga resurser frigörs. Jag har självklart också sett på plusfaktorerna - vad man pekat på som positiva utvärderingar - men jag tar mig självklart rätten att formulera frågor från andra utgångspunkter. Statsråden och ministrarna måste nog anpassa sig till och faktiskt svara på de frågor som vi riksdagsledamöter anger. Jag är lika angelägen som Ulrica Messing om att tillväxtavtalen fortsatt ska få bli positiva och lyckade - det är därför som jag har ställt interpellationen. Jag tror dock att det behövs mer stimulans för att inte arbetet ska stanna av. Genom min interpellation vill jag försäkra mig om att arbetet inte rinner ut i sanden utan att alla som engagerat sig i det ska känna att det i stället sprids som ringar på vattnet. Jag konstaterar att svaren på mina frågor i stort sett uteblir - åtminstone i form av konkretioner. De åtgärder som Ulrica Messing föreslår är ganska luddigt formulerade men jag hoppas att statsrådet tar tillfället i akt och konkretiserar det hela. Sektorsövergripande samarbete är gott och väl men det ökar inte näringslivets engagemang. Hur ser det ut konkret? Kan jag alltså få lite konkretioner på samtliga punkter?
Fru talman! Det var för att konkret förtydliga hur det ser ut som jag också ville ge en motvikt till den beskrivning som Maria Larsson målar upp i interpellationen. Som jag säger i mitt svar finns det både fördelar och nackdelar, både positiva erfarenheter och negativa erfarenheter, att dra lärdom av i fråga om det nya sätt att samarbeta som vi erbjuder för regionernas tillväxtmöjligheter. Jag vill peka på bådadera - till skillnad från vad jag tycker att Maria Larsson lyfter fram i sin interpellation, nämligen de frågetecken och de negativa sidor som vi kan se. Det är ju inte så att erfarenheterna av tillväxtavtalen nu efter den första avtalsperioden bara är svarta, utan det finns naturligtvis också vita färger i det här. Vi får försöka nyansera den debatten. Vi måste komma ihåg att det här är ett nytt sätt att samarbeta. Det är nya möjligheter för de aktörer som finns i våra regioner att vara med och ta ansvar. Det handlar om att komma med idéer och med konkreta förslag om vilka behov man har av att kunna samarbeta vidare i framtiden än man kunnat göra hittills för att den egna regionen ska utvecklas och växa. Där får vi inse att alla regioner har olika förutsättningar. Gemensamt för dem är att det inte finns någon region som är närande eller någon som bara är tärande, utan alla regioner är en del av vårt land och är beroende av varandra och av att den svenska ekonomin byggs underifrån. Då är det också en lärande process att skriva tillväxtavtal där vi bjuder in till samarbete på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det är klart att vi, när vi summerar erfarenheterna, kommer att se att det finns saker att lära och att vi kan dra nytta av de olika regionernas sätt att samarbeta. En del regioner har varit bättre än andra regioner på att t.ex. knyta till sig det privata näringslivet. När man bjuder in till ett samarbete på det sätt som vi nu har gjort kan jag inte se annat än att det i det stora hela har varit väldigt positivt. Det finns en lust och en vilja lokalt att vara med och engagera sig. Engagemanget har varit stort. De egna regionernas förutsättningar och möjligheter har satts i centrum. Vi har stimulerat till samverkan i regionerna. Nu har man gjort prioriteringar och dragit upp riktlinjer men arbetet stannar inte här och nu. Tillväxtavtalen ska ju också prövas i verkligheten. Det är nu som orden ska bli på riktigt så att säga. Det är klart att vi också måste följa den processen och med erfarenhet av det arbete som varit under de gångna åren se både för och nackdelar. Vidare gäller det att dra nytta av varandras olika erfarenheter för att gå vidare i ett fortsatt samarbete som kan både förbättras och fördjupas och som, framför allt, kan involvera alltfler.
Fru talman! Nu vill jag bli lite konkretare. Ulrica Messing säger i sitt svar att en översyn av regleringsbreven, som styr myndigheternas verksamheter, ska göras. Vad betyder det konkret? Vilka behov har statsrådet iakttagit som akuta? Kan det t.ex. betyda att Arbetsmarknadsverket ger möjligheter att lokalt disponera mer medel på ett friare sätt, vilket det finns ett starkt önskemål om? Kan det betyda att reseersättning får användas fritt inom A2-anslaget osv.? Det här är några konkreta exempel. Vidare sägs det i svaret att det är angeläget att se över och förtydliga villkoren för den statliga delen av avtalens finansering. Detta ska ske i samband med att regionalpolitiken behandlas. Man ska återkomma med förslag under år 2001. När då? Handlar det om våren eller om hösten? Innan riksdagen hunnit behandla detta lär två tredjedelar av avtalsperioden nästintill ha löpt ut. Jag menar att det är alldeles för sent; det behöver göras tidigare. Hur ser alltså tidsplaneringen ut? Att näringslivets medverkan måste förbättras är statsrådet och jag överens om. Goda exempel ska spridas. Kan statsrådet ge några sådana goda exempel i dag? Vidare sägs det att man ska överväga var näringslivets nytta är störst. Vad betyder det? Ska näringslivet avhängas i vissa delar? Vilka delar i så fall? En annan faktor är att alldeles för få kvinnor varit med vid utformningen av tillväxtavtalen - knappt en fjärdedel trots att kvinnorna utgör mer än 50 % av befolkningen. Vad vill ministern göra för att komma till rätta med den saken? Och hur kommer Ulrica Messing att se till att inte olika besked till de olika aktörerna fortsättningsvis ges från det departement som numera också är Ulrica Messings, nämligen Näringsdepartementet? Det riktas ju ganska allvarlig kritik mot att samma departement faktiskt har gett olika besked till aktörer i samma fråga. Det är naturligtvis ett missförhållande som omedelbart måste rättas till. Man måste informera sina egna. Möjligen kan orsaken vara det som också framförts som kritik: att målen inte har varit tydliga från början.
Fru talman! Som jag har pekat på i mitt skriftliga svar och i mitt förra inlägg ska vi, när vi nu ska utvärdera de avtal som har gjorts och vägen fram till avtalen - det har ju varit en långvarig process som pågått i flera år - naturligtvis dra lärdom av vad som varit positivt och vad som varit negativt. När jag säger detta menar jag att vi alla, på alla nivåer och utifrån de positioner och det ansvar som vi har, ska dra lärdom. Regeringen ska också göra det. Vi ska göra en översyn av de regleringsbrev som på olika sätt kan underlätta möjligheterna till ökat samarbete mellan myndigheter på nationell eller lokal nivå. Detta ska underlättas och stimuleras. I en del fall kan det handla om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, precis som interpellanten tar upp. Men det kan också handla om andra sätt att samarbeta sektorsövergripande mellan myndigheter; detta för att göra det lättare för regioner att växa och för att göra det enklare för medborgarna att få ett ökat inflytande över de villkor som gäller i regionen. På samma sätt är det med de finansiella ramarna. På de områden där statens del och ansvar har varit otydligt och osäkert ska en översyn göras. Det ska bli tydligt och konkret. Jag ska själv resa runt och titta på en del av de platser, orter, där man varit aktiv i arbetet med tillväxtavtalen. Ett sådant ställe som jag ska besöka är Jönköping. Jag vet att ett åttiotal olika tillväxtföretag där har varit aktiva i processen. Jag som ansvarigt statsråd har naturligtvis en vilja att sprida dem som ett gott exempel också till andra regioner när nya avtal ska skrivas. Hur ser inflytandet ut mellan möjligheter för kvinnor och män att vara aktiva i processen? Där skulle jag vilja uppmana riksdagens samtliga partier att fundera över vad vi var och en i våra regioner kan göra för att öka möjligheter för kvinnor och män att vara aktiva i denna lärandeprocess på samma villkor och utifrån samma förutsättningar. De avtal som har skrivits speglar också det engagemang hos de människor som finns lokalt och regionalt och det inflytande som de har att påverka politiken.
Fru talman! Jag tycker att tillväxtavtalen är ett positivt inslag i en ny regionalpolitik. Jag har glatts över det lokala engagemang som jag tror kan sägas ha varit ovanligt stort i Jänköpings län. Det ser inte lika bra ut på andra håll i landet. Det är därför jag är så rädd för att det ska bli ett misslyckande. Det engagemang som trots allt har mobiliserats kommer inte att kunna mobiliseras en gång till inom överskådlig tid. Det är därför som detta måste bli ett lyckat projekt. Vi får inte i gång samma process en gång till, för då kommer folk att vara brända. Det är därför som jag menar att det var synd att regeringen inte släppte loss den kreativitet som fanns utan styrde upp medlen så pass hårt att det egentligen begränsade möjligheterna väldigt mycket från de första fria tankarna till de betydligt stramare tyglar som kunde iakttas i slutet av processen. Jag inser att Ulrica Messing nu har fått det här uppdraget, och jag kan bara önska lycka till att förvalta de regionala tillväxtavtalen på ett bra sätt. Jag hoppas att den handlingskraft som Ulrica Messing ger uttryck för i den här debatten kommer att bli synlig i form av forsatta stimulansåtgärder när det gäller att hålla tillväxtavtalen i gång. Det är det enda hållbara sättet att bedriva regionalpolitik på i framtiden, att stärka det som är starkt inom varje region. Men då får vi inte bara låta tiden gå, utan då krävs det stimulansåtgärder.

Fru talman! Henrik S Järrel har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa de uppenbara bostadsproblem som finns i tillväxtregionerna. Sten Andersson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka byggandet av lägenheter i Sverige. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag delar interpellanternas uppfattning att boendesituationen på många håll är mycket oroande. Begränsad tillgång till bostäder i de mest expansiva regionerna kan komma att utgöra ett allvarligt hinder för en fortsatt snabb sysselsättningstillväxt och bidra till att inflationstrycket i ekonomin ökar. som lämnades till riksdagen den 20 oktober redovisades olika åtgärder och initiativ som regeringen tagit eller avser att ta inom flera områden för att så långt som möjligt bidra till att förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande förbättras. Det är kommunerna som har ansvar för bostadsförsörjningen på den lokala nivån. Kommunernas överväganden kring vilka åtgärder som de kan vidta för att stimulera ett ökat bostadsbyggande är därför av avgörande betydelse. I många kommuner tycks det emellertid finnas en osäkerhet om vilket ansvar man har för bostadsförsörjningen. Regeringen föreslår därför i propositionen en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I lagen slås bl.a. fast en skyldighet för kommunerna att planera för bostadsförsörjningen i kommunen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Ansvaret för planläggning och en god mark och planberedskap ligger också hos kommunerna. Det är därför angeläget att en långsiktig planering finns i kommunerna när det gäller sådana markanvändningsfrågor som har betydelse för bostadsförsörjningen. Ett hinder för bostadsbyggandet är den bristande konkurrensen i byggbranschen och de höga byggkostnaderna. Byggkostnadsdelegationen har visat att det går att få ned byggkostnaderna till rimliga nivåer utan att standarden i boendet försämras. Regeringen kommer att följa upp delegationens arbete och avser att ge Boverket i uppdrag att den 1 januari 2001 inrätta ett byggkostnadsforum med uppgift att bl.a. förmedla kunskaper till byggherrar, kommuner och myndigheter och att främja utvecklingsarbete och innovationer. fr.o.m. år 2001 lämnas bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet. Under de närmaste åren kommer bidraget att främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter. Avsikten är också att bidrag ska lämnas till sådana projekt där en konsekvent kostnadskontroll genomförs. Ramen för bidragen uppgår till totalt 635 miljoner kronor de tre närmaste åren. Vissa förändringar kommer att genomföras av BKN:s verksamhet. BKN går över till mer försäkringsmässiga bedömningar och värderingar i sin garantigivning, vilket bör göra det möjligt även för byggprojekt med lite högre risk att få kreditgarantier. För att stimulera att produktionen av studentbostäder kommer i gång snabbt har riksdagen redan beslutat, med anledning av regeringens förslag i vårpropositionen, att ett tillfälligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter ska lämnas för ny och ombyggnadsprojekt som påbörjas under perioden den 13 april 2000-den 31 december 2002. Vidare har Boverket på regeringens uppdrag under våren gjort en översyn av byggreglerna för studentbostäder i syfte att främja sänkta produktionskostnader. I budgetpropositionen för år 2001 föreslår regeringen att ökade resurser ska anvisas för sanering och återställande av förorenade områden. Totalt kommer 2004. Härigenom blir det möjligt att efter sanering utnyttja fler områden för bostadsbyggande. Utvecklingen i Stockholmsregionen har en väsentlig betydelse för utvecklingen i resten av landet. Bostadsbyggandet i regionen bör minst fördubblas i förhållande till dagens situation. Kommunerna har ett betydande ansvar för att bostadsförsörjningen får denna inriktning. En arbetsgrupp i Regeringskansliet har gjort en inventering av mark i Stockholms län, ägd av statliga bolag och myndigheter, som skulle kunna göras tillgänglig för bostadsbebyggelse. Av denna framgår bl.a. att Vasakronan äger mark på sydöstra Järvafältet och i södra Hägernäs i Täby kommun. Statens järnvägar innehar markområden i Salems, Solna, Stockholms och Upplands Väsby kommuner. Vasallen på gamla Tullinge flygplats i Botkyrka kommun. Vid kontakter med kommunen har framkommit att ambitionen är att det på området ska uppföras en varierad och blandad bebyggelse med såväl egnahem, bostadsrätter som hyresrätter. En sådan inriktning ligger väl i linje med regeringens bostadspolitiska ambitioner. När det särskilt gäller byggandet i tillväxtregionerna vill jag redovisa att det pågår olika åtgärder som kan bidra till att göra planprocessen snabbare och smidigare. En översyn i syfte att avlasta regeringen prövningen av överklaganden och att förenkla systemet för överprövning av kommunala plan och byggbeslut har påbörjats inom berörda departement. Inom Regeringskansliet bereds också frågan om att införa regler som gör det möjligt att genomföra tredimensionell fastighetsindelning. Att införa sådana regler skulle kunna underlätta bostadsproduktion, t.ex. genom att uppföra våningsplan för bostäder ovanpå befintliga byggnader med lokaler för handel och kontor.
Fru talman! Tack, statsrådet Lövdén, för svaret. Jag är dessvärre inte övertygad om att det här kommer att lösa de grundläggande problemen med bostadsbristen. EU:s 15 medlemsländer är det Sverige som bygger absolut minst bostäder. Irland toppar med 12,4 lägenheter per tusen invånare. Sverige ligger i botten av den här ligan med 1,3 bostäder per tusen invånare. Fru talman! Det finns randiga skäl och rutiga orsaker till detta. Jag hoppas att den här debatten, som såvitt jag förstår intresserar riksdagens ledamöter eftersom det är så många som vill delta i den, också kommer att belysa detta. Svaret andas den gamla vanliga bidragsvalsen från socialdemokratiskt håll, att man med mycket byråkratiskt prat och lite verkstad - för att uttrycka det populärt - ska kunna rida spärr mot den bostadsbrist som finns i Stockholm och på andra håll ute i landet. Jag känner, fru talman och statsrådet Lövdén, många föräldrar och även ungdomar, föräldrar som var kloka nog att anmäla sina barn redan när de var i barnstadiet till bostadskön. När barnen har blivit vuxna och är redo att flytta hemifrån kan de inte få en bostad, trots att de stått i bostadskö i Stockholm i över 20 år. Detta är ju upprörande och man kan undra: Varav kommer sig detta? Långa kötider, som är ett faktum i Stockholm, avskräcker samtidigt som de provocerar fram en andrahandsuthyrningsmarknad och en svart lägenhetsmarknad. Skälet till detta är att det byggs för få bostäder därför att produktionskostnaden är för hög. Ca 70 % av hyran för en nyproducerad hyresrätt är ju skatterelaterat. När folk inte har råd att bo i hyreslägenheter blir det ju inte heller några som flyttar in. Därför är det konstigt att regeringen nu i propositionen om bostadsförsörjningsfrågor föreslår att kommunerna ska ha en obligatorisk skyldighet att inrätta bostadsförmedlingar. Vad tjänar det till att ha bostadsförmedlingar om det inte finns några bostäder att hyra ut och när det inte finns någon stimulans att bygga hyresbostäder därför att ingen har råd att bo i dem? Fru talman! I svaret sägs att det är den bristande konkurrensen i byggbranschen och de höga byggkostnaderna som driver upp hyrorna. Det bottnar i rätt så hög grad i bl.a. skattesituationen. Det är skatterna som i första hand driver upp hyrorna. Detta vill nu regeringen lösa med bidrag av olika slag i stället för att sänka skatterna, både i produktionsledet och i konsumtionsledet. Det finns inga marginaler för små byggföretag att agera. Det fanns en tid när de för att övervintra och för att upprätthålla sysselsättningen bland sina anställda låg på plus minus noll och inte gjorde någon vinst. Det är de stora byggherrarna som har volymerna och som kan få en långsiktig överlevnad. Också för dessa företag är det produktion av bostadsrätter som lönar sig mera än att bygga hyresrätter, eftersom de blir för dyra för människor att bo i. Fru talman! Jag konstaterar att regeringen här driver fram byråkratiska lösningar. Man ska inrätta ett byggkostnadsforum för att förmedla kunskaper till byggherrar och kommuner. Detta är ett sätt att bara förlänga pinan i stället för att gå till grunden med det problem som finns, ett för högt kostnadsläge på grund av skatter.
Fru talman! Det här svaret förvånar mig, men i och för sig ska man inte bli förvånad över en del svar här i kammaren. Jag har framställt många interpellationer till denna kammare. Många tycker kanske en del är onödiga medan andra tycker att de är bra. Men det är första gången som det har inträffat att ett statsråd måste avbryta uppläsandet av svaret på grund av att talartiden är ute. Statsrådet Lövdén svarar alltså här på två interpellationer. Svaret består av tre tättskrivna A 4-sidor som han inte hinner läsa upp. Han måste då i nästa inlägg läsa färdigt svaret innan han kan börja diskutera. Jag trodde att man på departementet visste hur långa inledande inlägg statsråden fick hålla. Min interpellation handlade om Sveriges bostadsförsörjning. Jag tog upp ett enda exempel på det som jag anser vara den stora orsaken till att det inte byggs fler hyresrätter i dag, och det är hyresregleringen. Fru talman! Det finns många ord, många meningar och många bisatser på dessa tre sidor. Icke med ett enda ord berörs den enda fråga som jag konkret har tagit upp i min interpellation, nämligen hyresregleringen. Jag kan ju inte tvinga statsrådet Lövdén att svara på det som jag frågar om, men ska det vara någon poäng med det här institutet borde man få något svar i alla fall. Nu kan statsrådet bläddra i sin pappersbunt, men det finns alltså inte ett ord om hyresregleringen. Hade jag inte avslutat min fråga på det sätt som jag gör, hade jag bara gått upp i talarstolen, tackat för mig och kommit igen nästa vecka med en ny interpellation. Men jag förstår varför man inte vill prata om hyresregleringen. En enig byggbransch är i dag överens om att det är den som är skuld till att ingen producerar nya hyresrätter. Ska man producera en hyresrätt i dag blir det till så hög kostnad att det bara är ett fåtal människor som kan betala hyran, om man inte gör som statsrådets kolleger gjorde i Malmö när det gällde Bo 01. Där kom man fram till en hyra på 25 000 kr i månaden. Men tack vare hyresregleringen kunde man ta betalt av dem som bodde i Malmös ytterområden och man kunde sänka hyran med 10 000 kr i månaden, alltså en subvention med 120 000 kr om året till dem som har råd att betala en hög hyra. Kanske statsrådet skulle kunna tänka sig att förklara det systemet. Det är ingen i Malmö som ännu har fattat poängen med det. Hyresregleringen infördes 1964. Man sade då att den skulle vara tillfällig. När marknaden kom i balans skulle hyresvärdarna ta ut den hyra som motsvarade marknadsvärdet, det som människor är villiga att betala. Det har nu gått mer än 36 år, och detta var en tillfällig åtgärd. Allting är relativt, men jag tycker att 36 år är ganska så lång tid. Fortfarande har vi kvar ett system som effektivt hindrar byggande av nya hyresrätter. I svaret sägs att man kan tänka sig att bygga nya bostäder i Tullinge. Det ska bli en blandning av villor, bostadsrätter och hyresrätter. Jag undrar: Vilken byggmästare ska ni tvinga att bygga hyresrätter och därmed göra en förlust?
Fru talman! Interpellanterna tar upp ett stort problem i våra tillväxtregioner, nämligen bostadsbristen. Det är ett komplext problem. Och vad kan då regeringen göra för att underlätta för byggmarknaden att öka sin produktion? Statsrådet har i sitt interpellationssvar anfört en hel del skäl till denna brist. Han börjar med att konstatera att det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och planmonopolet, och sedan hänvisar han till regeringens proposition om bostadsförsörjningsfrågor som lämnades till riksdagen förra fredagen. Interpellationssvaret innehåller också en hänvisning till Byggkostnadsdelegationens betänkande. Jag konstaterar att statsrådets åtgärd för att underlätta för byggmarknaden är att regeringen ska föreslå en lag där man ålägger kommunerna att upprätta en bostadsförsörjningsplan. Låt mig börja med att ta upp dessa delar. I betänkandet Från byggsektor till byggsektor står det om produktionskostnaden: Av den totala produktionskostnaden är 60 % relaterade till kostnader som har med skatter och avgifter att göra. De resterande 40 procenten är att relatera till materialkostnader. Vad kan då regeringen göra? Jo, naturligtvis arbeta med den del som berör 60 % av kostnaden och se till att bringa ned denna. Vad regeringen borde göra är att se över om det är rimligt att ha en 25 procentig byggmoms, att ha en hög förvaltningsmoms m.m. Men vad gör man? Jo, man föreslår en kommunal bostadsförsörjningsplan. Trots alla vackra ord om att det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret är man åter inne och inskränker det kommunala självstyret. När promemorian till betänkandet var på remiss till Svenska Kommunförbundet tillstyrktes detta förslag i styrelsen. Men dessförinnan hade det avstyrkts av Samhällsplaneringsberedningen, som beredde ärendet i styrelsen. Svenska Kommunförbundets styrelse skriver i sitt remissvar att man inte är övertygad om att en ny lag löser problemet utan att andra faktorer som skatter, bristande byggkonkurrens, planoch bygglagstiftningen, befolkningsomflyttningar m.m. är mer relevanta faktorer för påverkan av bostadsproduktionen under senare delen av 90-talet. Vidare skriver Svenska Kommunförbundet i sitt remissvar följande: "Rådande brist eller överskott på bostäder har knappast att göra med att den tidigare bostadsförsörjningslagen avskaffades." Så långt Svenska Kommunförbundet som företräder våra kommuner, vilka har bostadsförsörjningsansvaret. Boverket visar också i sin rapport Bostadsmarknadsläge och förväntat bostadsbyggande att det fanns bostadsförsörjningsprogram antagna av kommunstyrelsen i 29 % av kommunerna 1996 och i 10 % av kommunerna år 2000. Alltså upplever inte kommunerna behovet av kommunala bostadsförsörjningsplaner. Förslaget från regeringen är ett slag i luften och kommer inte att påskynda bostadsbyggandet i landet.
Fru talman! Låt mig först konstatera att det råder skatteauktion i kammaren. Enochson säger att 60 % av hyran utgörs av skatt, Järell säger att det är 70 %. Skilj er åt, gå hem, läs på och kom sedan tillbaka till kammaren! I det arbete som Byggkostnadsdelegationen har ställt samman finns bättre siffror att ta till. Sedan kan ni komma tillbaka med fakta till kammaren. Fru talman! Bostadsbristen i Stockholm och somliga andra storstäder är främst en kommunal angelägenhet. Stockholm styrs av Järrels och Enochsons kolleger. Det är Cederschiöld, Nordin, Söderlund, Hedman och flera andra. I Stockholms stadshus förs en borgerlig politik, en borgerlig politik som effektivt har hindrat nyproduktion av bostäder. Där tvingas byggherrar köpa marken när bostäder ska byggas, något som höjer månadskostnaden med flera tusen för dem som ska flytta in i husen. Man har tagit bort möjligheten för bostadsrättsföreningar när det gäller att upplåta marken med tomträtt. Mark anvisas nästan uteslutande till bostadsrätter och till höga kostnader. Man har i praktiken förbjudit de allmännyttiga bostadsföretagen att bygga lägenheter. De markanvisningar som innan valet gavs till de allmännyttiga bostadsföretagen har tagits tillbaka och marken har auktionerats ut till högstbjudande. Kvarteret Nektarinen är ett bra exempel. Varför ställer inte Järrel och Enochson sina kolleger i Stockholm till svars för det bostadspolitiska fiaskot där? Det byggs bara några tusen lägenheter i en stad som skulle behöva 5 000-10 000 nya lägenheter. Era kolleger har höjt kostnaderna och försvårat byggandet. Vi socialdemokrater har genomfört ett investeringsbidrag för studentbostäder som ska möjliggöra att nästan 10 000 studentlägenheter byggs. Studentorganisationerna har jublat i kör i pressen och berömt vårt förslag. Moderaterna och Järrel har röstat emot. Moderaternas enda lösning på bostadsbristen i våra storstäder är marknadshyror. Fast moderaterna och Järell vågar inte säga det rent ut. Det döljs i ett mummel om lägesfaktorer, efterfrågestimulanser och allt vad det är. Men läser man de moderata motionerna, läser man Järells interpellation, är det marknadshyror som efterfrågas. Stockholmarna borde darra av skräck inför moderaternas och Järells politik. Vad marknadshyror innebär i Stockholm när 60 000 stockholmare står i bostadskö är ju hyreshöjning. Marknadshyror när det råder en enorm bristsituation - marknaden är ju just tillgång och efterfrågan - innebär hyreshöjningar. Det är stockholmarnas hyror som ska höjas. Det är de vanliga stockholmarna som ska drivas från hus och hem med moderaternas marknadshyror. Vad säger Järell till barnfamiljen som med hans politik tvingas flytta från Södermalm? Vad säger han om att inga ungdomar har en chans att få bostad i moderaternas Stockholm där det enda som byggs är bostadsrätter där insatserna ligger på 1 och 2 miljoner kronor och där avgifterna är på 8 000-9 000 kr? Svara på det innan ni börjar angripa socialdemokraterna och regeringen!
Fru talman! Jag kan inte låta bli att gå in i den här debatten, för det finns egentligen två problem när det gäller byggnationen här i Stockholm. På den ena sidan står socialdemokraterna. Jag skulle vilja säga att de nästan älskar ihjäl allmännyttan. De kommer med nya regler och nya lagar som kväver friheten. Moderaterna gör däremot något annat. Man säger blankt nej till kommunerna och vill sälja ut allting. Det är inte heller bra, för det blir det ju inte heller några nya bostäder av. Så det är både socialdemokrater och moderater som har problem. Det måste gå att finna en balans i mitten som gör att vi kommer till rätta med det här. Vi kan ju inte dölja att människor vill bo här i Stockholm. Människor vill ha möjlighet att även hyra en bostad här i Stockholm. Låt oss hjälpas åt att finna en lösning på det problemet i stället för att bara käbbla!
Fru talman! Det är glädjande med detta intresse för bostadspolitik, och det är välkommet att vi får en bostadspolitisk debatt. Vi är ju alla överens om att det byggs för lite i Sverige i dag. Vi var nere i ett bostadsbyggande på 10 000-11 000 lägenheter när det var som lägst, och det var en extremt låg nivå. Det hade sina förklaringar. Vi hade för att par år sedan överskott på lägenheter även i Stockholmsregionen. Men vi byggde ändå för lite. Nu ökar bostadsbyggandet. I år räknar vi med ett bostadsbyggande på 18 000-19 000 lägenheter, och nästa år räknar Boverket med 22 000. Det är ändå för lite. Vi behöver komma upp till en årlig bostadsproduktion på mellan 25 000 och 30 000 lägenheter uthålligt över tiden för att kunna motsvara den efterfrågan som finns. Och framför allt måste vi bygga fler lägenheter i Stockholmsregionen, där det råder en skriande brist på bostäder. Så långt är vi överens. Men när vi kommer till recepten är vi inte överens. Jag har blivit beklämd över den politik som moderaterna bedriver på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Den leder inte till en ökad bostadsproduktion. Den bostadsproduktion som tillkommer är också extremt dyr, bostadsrätter med extrema avgifter och insatser. Det är ingen bostadsproduktion för vanligt folk. När sedan moderata kommunledningar runtom i Stockholm sätter upp som sitt främsta mål att avyttra hela det allmännyttiga bostadsbeståndet, då förstår vi vad som är på väg att ske i Stockholm; en ökad segregation, en ökad uppdelning av människor i olika bostadsområden och en bostadsproduktion på alltför låg nivå. Jag tycker att Henrik Järell ska sätta sig ned med sina moderata kolleger i Stockholmsområdet, och gärna också med sin riksdagsgrupp, och ställa frågan: Varför säger vi nej till ett investeringsbidrag för byggande av studentbostäder som ska leda till 10 000 nya studentlägenheter? Varför säger vi nej till ekobidraget, det investeringsbidrag som är genomfört från årsskiftet och som ska stimulera fram en nyproduktion av hyresrätter i ekologiskt hållbara former? Varför har vi inget intresse av att pressa produktionskostnaderna? Byggkostnadsdelegationen visade att det går att bygga till överkomliga kostnader om alla aktörer är med. Om kommunerna är med, om byggherrarna är med, om entreprenörerna är med och om man planerar byggnationen på ett effektivt sätt går det att bygga till ganska hyggliga priser. Det går ju att läsa Byggkostnadsdelegationens tjocka lunta och ta del av de 13 pilotprojekt som man stimulerade fram runtom i landet med det nya byggsättet. I Sten Anderssons och min hemkommun var det två byggprojekt som jag t.o.m. tror att Sten Andersson tycker har blivit ganska framgångsrika, och det till ganska rimliga kostnader. Varför är inte moderaterna intresserade av att sätta fokus på det? Är det för att man är alltför lierad med byggproducenterna? Ökad konkurrens, hårdare styrning och planering av byggena kan leda fram till en bostadsproduktion till överkomliga kostnader. Men då måste man vilja något som politiker. Jag konstaterar att moderaterna i kommunledningarna i Stockholmsområdet inte vill det. I stället tar de ut markpriskostnader som kan uppgå till 9 000 kr per kvadratmeter. Vi behöver vidta en rad åtgärder för att underlätta ett ökat bostadsbyggande. Kommunerna måste ta sitt ansvar. Vi måste sätta in en rad insatser på den statliga nivån. Det har vi redovisat i den bostadspolitiska proposition vi lade på riksdagens bord i förra veckan, som ska tas upp efter denna interpellationsdebatt.
Fru talman! Jag konstaterar att vi inte vill förstå varandra. Vi moderater konstaterar att det är skatter och avgifter som driver upp kostnaderna för produktionen av nya bostäder, framför allt hyresbostäder. Det finns klara bevis för det. De förslag till fastighetsskattehöjningar som regeringen har lagt fram får förödande konsekvenser för t.ex. Stockholms centrala innerstad och dess östra delar, med en höjning på Stockholm blir höjningen 70 %. I Stockholms södra del blir den 76 %. Det kommer att öka boendekostnaderna radikalt för många människor. Det gäller också dem som sitter i egna hem, som har hunnit amortera huvuddelen av lånen. Nu får de ökade kostnader med höjda förmögenhetsskatter och fastighetsskatter och tvingas kanske flytta från sin bostad, där de har hunnit rota sig under många års tid. Det är inte någon särskilt bostadsvänlig politik, Lars-Erik Lövdén eller Moderaterna har inte suttit vid styret för Stockholm i alla år. Det är socialdemokrater som i många år har innehaft finansborgarrådsstolen. Likväl har de inte lyckats åstadkomma någon förbättring av boendesituationen, minskat köerna eller fått fram flera hyresrätter. Socialdemokraterna har inte anledning att slå sig för bröstet för den delen och säga att de har främjat produktionen av hyresrätter i Stockholm. Vi moderater vill åstadkomma en valfrihet i boendet. Det ska inrymma hyresrätter, bostadsrätter och egnahem i form av villor och mindre radhus. Vi vill inte premiera någon form framför andra. Vi säljer inte ut hela allmännyttan. Det finns fortfarande valfrihet. Den som vill vara kvar som hyresgäst kan få vara det. Han eller hon behöver inte köpa sin bostad, om det inte passar tankemässigt eller ekonomiskt. Det talas om att man ska införa en differentierad och riskrelaterad avgiftssättning, vilket bör göra det möjligt även för byggprojekt med lite högre risk att få kreditgarantier. I vissa kommuner runtom i landet tvingas man riva fullt beboeliga kommunala fastigheter, därför att ingen vill bo i dem. Är detta en ny variant av det? Folk vill inte bo i dem. Vi har sett inslag i medierna om hur man river fullt kuranta bostadskomplex, som ägs av kommunala bostadsföretag, därför att ingen bor där. Är det en bra hantering av skattebetalarnas medel? Är det en vettig boendeekonomi och användning av skattemedel? Det är snarare upprörande. Ni vill premiera en boendeform. Precis som Sten Andersson framförde har ni genom hyresregleringen åstadkommit att allmännyttan är styrande för hyresnivåerna. Det har i sin tur drivit upp kostnadsläget för andra. I stället kan man låta faktorerna läge och standard avgöra hyrans storlek i högre grad. Nu får ytterstadens boende finansiera och subventionera innerstadsboendet. Det är inte en moderat politik.
Fru talman! Jag noterar att statsrådet inte läste upp hela sitt svar, som han har skickat till oss med både mejl och brev. Gäller inte det som står där om t.ex.
Fru talman! Det står på mitt interpellationssvar att jag inte får kommentera det innan det har lästs upp i kammaren. Jag noterar att det sista i svaret alltså inte gäller. Lars-Erik Lövdén frågar om moderaterna är lierade med byggmästarna. Det är ett knep man kan ta till på ett lokalt partimöte med bara de närmast sörjande som åhörare. Jag vet vilka byggbolaget BPA var lierat med. Jag tror inte att BPA byggde varken bättre eller sämre än privata byggmästare. Statsrådet skriver att Boverket ska inrätta ett byggkostnadsforum, dit byggmästare ska gå och fråga hur de ska bygga för att det ska vara effektivt. Tror statsrådet på det själv? Jag tillåter mig att satsa en hygglig del av mitt månadsarvode på att Sveriges byggmästare har betydligt större kompetens när det gäller att bygga än Boverket har eller någonsin kommer att få. Jag ställde i mitt anförande en fråga om flygfältet vid Tullinge, där man ska bygga olika boendeformer: egnahem, borätter och hyresrätter. Det måste bli auktion om man ska få någon byggmästare att bygga hyresrätter. Den som bygger hyresrätter förlorar, därför att han inte kan få igen sina pengar på samma sätt som den som bygger borätter. Ska ni tvinga byggmästare att bygga? Vad ska ni ha för morot då? En byggmästare bygger det folk frågar efter. Det är ni som är skyldiga till dagens hyror. Den stora delen av hyran för en nybyggd hyresrätt är statliga och kommunala avgifter och skatter. Det är helt ointressant vilken procentsats det rör sig om, Anders Ygeman. Kan man minska avgifterna med hälften, skulle man sänka hyrorna radikalt, både i Stockholm och i övriga Sverige. Fru talman! Den fastighetsägare i Stockholm som har en ledig bostad och inte kan få ut den på marknaden utan en bostadsförmedling borde sluta att vara verksam i den branschen.
Fru talman! Jag har suttit i riksdagen sedan februari i år. Åtskilliga gånger har jag hört om Stockholms problem, företrädesvis från s-politiker i Stockholm. Men Stockholms problem är inte Sveriges problem. Vi har först och främst ansvar för landets problem. Vi stiftar lagar som bör gälla hela Sverige. Den föreslagna bostadsförsörjningslagen är inte en sådan lag. Jag vill återigen komma med statistik, Anders Ygeman. Av Sveriges invånare bor 34 % i kommuner med bostadsbrist, medan 45 % bor i kommuner med bostadsöverskott. Den resterande delen bor där det råder jämvikt. Det största problemet i Sverige i dag är egentligen bostadsöverskott. En bostadsförsörjningslag tvingar kommunerna att inrätta en bostadsförmedling där behov finns. Det kommer inte att slå väl ut i kommunerna. Jag vill avsluta med fyra förslag som vi kristdemokrater tror skulle få i gång byggandet i Sverige. Låt först och främst en utredning se över byggmomsen och förvaltningsmomsen. Ett nytt hyressättningssystem måste till. Möjligheten att i efterhand pröva hyran i nyproduktion bör begränsas om privata investerare ska våga bygga i någon större omfattning. Ta bort fastighetsskatten. Vi föreslår till en början en frysning av taxeringsvärdena. Planprocessen behöver reformeras. Ändra reglerna så att tredimensionell fastighetsbildning blir möjlig. Med de förslagen tror vi att en bostadsbrist kommer att kunna avvärjas i hela landet.
Fru talman! Sten Andersson ondgör sig över skatterna. Vi har fortfarande inte grälat klart om det är 70 % eller 80 %. Jag tror att det visar sig vara väsentligt lägre när ni går hem och studerar på kammaren. Sten Andersson påstår att om man fixar skatten ska hyrorna kunna sänkas. Men i den partimotion som Sten Andersson har skrivit under och lämnat in till riksdagen och i den interpellation som Henrik Järrel har lämnat in till riksdagen står precis det motsatta. Ni vill ju höja hyrorna i Stockholm! Ni vill ha marknadshyror. När 60 000 människor står i bostadskö för att få en lägenhet säger ni: Här måste tillgång och efterfrågan få avgöra priset. Om någon är beredd att betala mer för den lägenhet som jag bor i ska den personen få lägenheten. Om jag bor i en lägenhet som kostar 4 000 kr och någon annan är beredd att betala 8 000 kr för den ska den som är beredd att betala 8 000 kr få lägenheten. Det är tillgång och efterfrågan, ökad lägesfaktor, ökad marknadsfaktor eller vilket ord ni än väljer att linda in era marknadshyror i. 50 % av lägenheterna i allmännyttan i Stockholms innerstad är i dag föremål för ombildning till bostadsrätt. Det är hälften av alla de lägenheter som vanliga människor i Stockholm kan efterfråga utan att vara miljonärer, börsklippare eller ha vunnit på Lotto. De kommer att försvinna i det moderat och kristdemokratiskt styrda Stockholm. Av de ett par tusen lägenheter som de senaste åren har tagits fram i hyresrätt har 66 lägenheter anvisats av det borgerliga styret i Stockholms stadshus. Gå till era kamrater i Stockholms stadshus, anklaga dem för bostadsbristen och gör er hemläxa om era egna marknadshyror!
Fru talman! Jag delar Annelie Enochsons syn om Stockholm och landet i övrigt. Det blir väldigt mycket Stockholmsfixerat i den här kammaren vilken fråga det än handlar om. Det är nästan lite beklämmande, för alla andra människors skull. Jag skulle vilja återgå till frågan om studentlägenheterna, där man återigen ser en skillnad mellan socialdemokrater och moderater. Jag tror att man skulle kunna komma fram där. Från Centerpartiet tycker vi att det var alldeles utmärkt att vi fick tillbaka investeringspengarna för studentlägenheterna. Men uppvaknandet blev lite chockartat. Man kunde i Uppsala, där jag kommer ifrån, inte ta till vara pengarna på grund av att bruksvärdessystemet är så beskaffat att det sätter käppar i hjulet. Här borde man kunna ena sig. Moderaterna borde säga okej till pengarna till studentlägenheterna och socialdemokraterna borde samtidigt säga okej till att bruksvärdessystemet blir flexibelt. Vi har också blivit uppmärksammade på ett annat problem. Det har kanske funnits lite under ytan en längre tid. Ungdomar hyr allt oftare i andra hand och har andrahandskontrakt. Det är inte någon bra tillvaro för en ungdom som samtidigt ska kunna prestera bra studieresultat. Det är också en fråga vi måste ta med oss och som jag skickar med bostadsministern i dag.
Fru talman! Att diskussionen blir Stockholmsfixerad har naturligtvis att göra med det som statsrådet själv påpekar i sitt svar. Utvecklingen i Stockholmsregionen har väsentlig betydelse för utvecklingen i resten av landet. Det är alltså en riksfråga. I Stockholm liksom i många andra borgerligt styrda kommuner i Stockholms län ökar för närvarande bostadsbyggandet kraftigt, trots vad finansministern säger. Han lär inte ha sett ett enda husbygge, vilket är förvånansvärt. Han borde rimligen åka tunnelbana hem till Enskede och då se hur det ser ut i Hammarby sjöstad. Faktum är att i år påbörjas byggandet av 1 500 Stockholms stad har antagit finns under en femårsperiod 16 000 lägenheter planerade. Det borde finnas flera, och ambitionen är att det ska finnas flera. Men att det inte skulle finnas något bostadsbyggande i de borgerligt styrda kommunerna i Stockholms län är felaktigt. Detta har skett trots att statsrådet Lövdéns generösa löften om att han skulle bidra med statlig mark i Stockholms stad för att bygga fler bostäder inte har infriats. Såvitt jag vet är det endast ett markbyte vid Liljeholmstorget som har varit uppe till avgörande med staten. Det har inte blivit något resultat för marken vid Solvalla och inte heller för marken vid K 1, där staten skulle kunna bidra med bostadsbyggbar mark. Det enda jag kan se i Stockholms län så här i hastigheten är att regeringen försöker hjälpa det socialistiskt styrda Botkyrka genom att kraftigt minska valmöjligheterna när det gäller att ordna en flygplats för Stockholmsregionen. I och med att man reserverat marken vid Tullinge för bostadsbyggande har man sumpat både Tullinge och Hall som lokaliseringsorter för flyget i Storstockholmsregionen. Det är ett relativt högt pris. Detta sagt bara för att påpeka sakernas faktiska tillstånd.
Fru talman! Eftersom jag är från Stockholm kunde jag inte låta bli att till slut kasta mig in i debatten. Det är i Stockholm det är problem med bostadsförsörjningen. Det är lite magert när man hänvisar till ett kommande förslag om bostadsförmedling av de 122 ledigblivna lägenheterna, som det var under förra året. Det handlar om byggandet. Statsrådet nämnde själv att det kommer att byggas upp till 22 000 lägenheter i Stockholms län nästa år. Det är merparten. Visst byggs det, och det planeras mycket. Men i Stockholmsområdet upplevs det av kommuner och byggherrar att det är den socialdemokratiska bostadspolitiken som är ett stort problem. Ett problem man fokuserar kring tas upp i det skriftliga svaret. Det gäller möjligheten att överklaga. Det är glädjande att det kommer att diskuteras senare. Det finns också problem med hyresregleringen och bruksvärdessystemet. Låt oss inte hyckla om detta! Det finns flera hyresrättsprojekt som skulle ha kunnat bli av. Det finns hyresgäster som är villiga att betala och villiga att flytta in. De skulle ha fått bostäder. Men det stoppas av en socialdemokratisk politik som innebär att man inte ens är beredd att diskutera frågan. Jag förstår de byggare som tycker att det känns väldigt osäkert. De måste få igen sina pengar och dessutom klara risken. Det är bruksvärdeshyran som gör att det inte går ihop. Om nu möjligen ett projekt skulle gå ihop kan hyresgästen överklaga inom ett halvår så att hyran i alla fall sänks så att bygget inte går ihop. Låt oss åtminstone diskutera. Hur ska vi se till att de hyreshus som skulle kunna komma på plats inte stoppas? Det finns hyresgäster som vill betala. De kanske vill bo en kort tid i ett hyreshus. Är detta av ondo eller av godo? Jag tycker det är av godo. Låt oss diskutera hur vi kan få de byggena till stånd.
Fru talman! Först vill jag säga till Rigmor Stenmark och Annelie Enochson att jag också ibland kan beklaga att debatten ofta blir väldigt Stockholmsfixerad. Det är ju inte samma problematik i hela landet som vi har att göra med på bostadsmarknaden. Vi har det problem som jag tyckte att Henrik Järrel lite missvisande pekade på, nämligen ett stort antal kommuner som har överskott på lägenheter. Det beror ju inte på att kommunerna har varit dåliga, utan det beror på att man har drabbats av en stark befolkningsutveckling. Den regionala obalansen har slagit benhårt i de här kommunerna och lett till tomma lägenheter. Det är inte misskötsamhet, Henrik Järrel. Möjligen är det brister när det gäller regionalpolitiken. Möjligen uppfordrar det oss till att bedriva en tillväxtpolitik som kommer hela landet till del. Men det är inte brister från kommunernas sida i agerandet. Vi måste hantera problemet med de tomma lägenheterna på ett bra och klokt sätt med statliga insatser, men vi måste också fokusera på att få upp bostadsbyggandet till rimligare nivåer än det ligger på i dag. Det är glädjande att Carl-Erik Skårman är så optimistisk. Du säger: Visst byggs det! Vi har höga ambitioner från de moderata ledningarna i Stockholmskommunerna. Men jag tror att ni måste spänna bågen lite högre än så. Bostadsbristen är nämligen ett faktum i Stockholmsregionen precis som på en del andra håll i landet. Därför har vi i den bostadspolitiska proposition som vi presenterade i förra veckan pekat på ett antal åtgärder som vi dels har vidtagit, dels kommer att vidta för att underlätta för att kunna få upp bostadsproduktionen till mellan 25 000 och 30 000 lägenheter uthålligt under en följd av år. Än en gång, Sten Andersson, så vill jag peka på Byggkostnadsdelegationens slutsatser - dess entydiga slutsatser. Det går att bygga till rimliga kostnader om alla parter, kommunerna, byggherrarna och entreprenörerna, sätter sig ned och planerar byggnationen, är noga i upphandlingen och fokuserar på kostnaderna i slutändan. Då går det att bygga till överkomliga kostnader. Det visar de 13 pilotprojekt som Byggkostnadsdelegationen genomförde, och det visar också ett antal andra projekt som faktiskt genomförs nu runt om i landet. Håbo kommun var det senaste som jag träffade på, där man bygger hyresrätter till ganska överkomliga kostnader. Men detta kräver att kommunerna har en större, aktiv och mer pådrivande roll när det gäller bostadsförsörjningen. Vi må väl konstatera, när vi ser tillbaka på 90-talet, att kommunerna i hög grad har dragit sig undan från den bostadspolitiska arenan. Det gäller inte alla kommuner, men det gäller en hel del. I år är det bara en tiondel av landets kommuner som utarbetar bostadsförsörjningsprogram och som med det programmet som grund skaffar sig en mark och planberedskap för att kunna svara mot ett ökat bostadsbyggande. Det är därför vi lägger fram förslaget om bostadsförsörjningsplanering - för att kommunerna ska ta ett ökat ansvar för bostadsförsörjningen framöver. Det är ju så, Carl-Erik Skårman och Henrik Järrel, att alla - det gäller Ulf Adelsohn och det gäller Boverket - som har varit inne och tittat på Stockholmsregionen säger att ett av de största hindren för att expandera bostadsproduktionen är en bristande markoch planberedskap. Nu hoppas jag att man kan dra på här, och arbeta snabbare. Vi ska göra vårt genom att förenkla planprocessen. Men det krävs ett tydligare och bestämdare angrepssätt från kommunernas sida för att undanröja den bostadsbrist som finns och som har uppstått i en hel del kommuner runt om i landet och som är en följd av den goda ekonomiska utveckling som vi är inne i.
Fru talman! Statsrådet Lövdén påpekade det här med överskottet på lägenheter i en del kommuner som gör att man får riva kommunala bostadslägenheter, och att det beror på att detta är avfolkningsbygder. Och det stämmer väl i rätt hög grad. Det kan förhålla sig så. Men anledningen till detta är ju också att man ibland har byggt med glädjekalkyler. De här byggnaderna kanske inte helt och hållet har varit besatta ens när det fanns arbeten på orten. Men i detta läge lägger regeringen dessutom fram en skatteutjämningsmodell som misskrediterar och inte gynnar de kommuner som vill satsa på tillväxt och expansion, skapa arbetsplatser inom kommunen och dra arbetskraft till sig. Har man ingenstans att bo är det ju ingen glädje av att ha en industri eller någon verksamhet på orten planerad för ett företag som tänker sig att göra det. I utjämningssystemet misskrediteras de som satsar på tillväxt och skapar en eller flera nya arbetsplatser. De får betala ett större bidrag i stället för att stimuleras till att expandera och växa till sig. Fru talman! Interpellationen handlar dock om boendesituationen just i Stockholm, som är en tillväxtmotor för Sverige. Det är här som vi har stora problem. De syns direkt i Stockholm - många gånger kanske tydligare än i andra delar av landet. Jag undrar fortfarande: Vad ska vi säga till studenterna Erik och Kerstin och barnfamiljen Johan och Lisa som har arbete men ingen bostad, och som har väntat länge på att få bostad? Ska de tröstas med en bostadsförmedling som inte har några bostäder att förmedla, eller med en byggnadskostnadsdelegation eller med ett byggnadskostnadsforum? Det är förmodligen en väldigt klen tröst för dem.
Fru talman! Anders Ygeman stod här och raljerade om att vi hade använt två felaktiga procentsatser - 60 respektive 70 % vad gäller skatternas andel av nybyggnation. Jag trodde att han skulle vidga vårt vetande, och tala om vilken siffra som gäller. Men han har likt råttan lämnat skeppet. Tydligen visste han inte själv. Det är inte världens snyggaste debatteknik. Sedan noterade jag, fru talman, en sak med det som jag tog upp som problem i en av de två interpellationer som vi i dag skulle diskutera, nämligen hyresregleringen, som innebär att den som bor i Rinkeby betalar för dyrt och den som bor i Stockholms eller Malmös innerstad betalar för lite. Detta är det stora problemet, och det som många anser är anledningen till att man i dag inte bygger nya hyresrätter. Trots att min text till 65 % handlar om detta har inte ett enda ord om denna reglering hitintills, under tre inlägg, kommit från statsrådet. Jag tycker att det är svagt. Det borde ha funnits någonting som förklarade varför denna reglering är så bra, när det trots allt är så många inom branschen och i olika intressegrupper som kritiserar den. Till sist, fru talman, talar man i Sveriges riksdag om marknadshyror som något eländes pest och kolera - vilket man själv vill. Den överväldigande majoriteten av denna kammares ledamöter bor själv i antingen egnahem eller borätter. Där råder fullt ut marknadshyra. Är det då så farligt?

Fru talman! Statsrådet Lövdén säger att man måste anstränga sig mer i Stockholm för att bygga fler lägenheter. Och visst är det så! Vi - tillåter jag mig att säga som suppleant i byggnadsnämnden - anstränger oss dagligen och stundligen vid byggnadsnämndens sammanträden varannan vecka för att få fram lägenheter. Och vi kommer att få fram fler lägenheter - inte bara de 15 000-20 000 under en femårsperiod som jag angav här. Vi kommer att få fram fler lägenheter, och vi kommer att anstränga oss med eller utan statlig mark till vårt förfogande, med eller utan skattesänkningar från regeringens sida på det orimligt höga skattetrycket på boendet och med eller utan socialdemokratiska krokben för hyreslägenhetsbyggandet liknande dem som skedde i S:t Eriksområdet för några år sedan. De satte ju nära nog punkt för allt hyreslägenhetsbyggande i Stockholm. Nu har det kommit i gång igen, men det var ett allvarligt avbräck. Fru talman! Jag lovar att vi kommer att anstränga oss. Vi kommer att nå högre, trots att vi ofta saknar det stöd från staten som det vore så väldigt bra att få. Det vore även bra att få det stödet från Socialdemokraterna. Men så här är det.
Fru talman! Först vill jag säga en sak till Henrik Järrel. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att Stockholm utvecklas på ett bra sätt. Det har självfallet betydelse för hela Sverige. Framför allt är det viktigt att vi får ett bostadsbyggande till Stockholmsregionen för alla de människor som i dag inte har löst sin bostadssituation på ett hyggligt sätt. Jag vet vad jag säger till studenterna. Jag möter dem. Jag har suttit med Sveriges Förenade Studentkårer och resonerat om bekymren. Jag har också levererat, om man uttrycker det på det sättet, de önskemål som Sveriges Förenade Studentkårer har när det gäller investeringsbidrag och det ändrade regelverket för studentbostadsbyggandet. Jag vet vad jag säger. Vi har infört ett investeringsbidrag på 400 miljoner som leder till 10 000 nya studentlägenheter. Ansökningarna är goda. Runtom i landet intecknar man nu det här investeringsbidraget. Inom två år kommer vi att få 10 000 nya studentlägenheter. Jag vet vad jag svarar. Henrik Järrel ska ju också möta studenterna. Då får väl Henrik Järrel säga: Vi går emot investeringsbidraget. Vi vill inte ha ett investeringsbidrag. Sedan får väl Henrik Järrel ha lite bryderi med den diskussionen och hur vi i så fall ska få fram ett snabbt byggande av 10 000 nya studentlägenheter. Sten Anderssons interpellation handlade om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka bostadsbyggandet. Jag har svarat på den frågan. Men jag ska också svara på frågan om marknadshyror. En socialdemokratisk regering kommer inte att medverka till införandet av marknadshyror i Sverige. Det skulle innebära en oerhörd otrygghet för en mängd hyresgäster runtom i landet. I delar av Stockholm skulle det leda till hyreshöjningar på 50-60 %. Det vill inte en socialdemokratisk regering medverka till.

Fru talman! Sedan lagen om bostadsförsörjning avskaffades i början av 1990-talet har antalet kommuner som antagit en genomarbetad plan för bostadsförsörjningen minskat från drygt sju av tio till endast en av tio. Sedan lagen om bostadsförsörjning avskaffades har antalet kommuner som har kommunal bostadsförmedling minskat till totalt 16 stycken. För bara ett par år sedan hade de flesta kommuner, även i storstadsregionerna, ett bostadsöverskott. I dag har 45 kommuner bostadsbrist. Det är en fördubbling på ett år. Ytterligare 25 kommuner har brist på bostäder i sina centrala delar. Boverket har bedömt att det behöver byggas minst 25 000 nya bostäder varje år under de närmaste tio åren. Det var för ett år sedan. Förra året påbörjades ca 15 000 nya bostäder. I år beräknas 19 000 nya bostäder påbörjas och nästa år 22 000. Det är en kraftig ökning i procent, med det är alldeles för få för att motsvara behovet. Värst är situationen i Stockholmsområdet där det just nu bara byggs ungefär hälften av vad som borde byggas för att motsvara behovet. Rätten till en bra bostad är en grundläggande välfärdsfråga. När framtidstron ökar och de ekonomiska utsikterna ljusnar vill många skaffa sig en bättre bostad. Debatten om boendet måste därför upp på den kommunala dagordningen. Kommunfullmäktige måste få tillfälle att diskutera de här frågorna som är så viktiga för medborgarna. Detta är en viktig bakgrund till att regeringen nu föreslår ett förtydligat kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen och att det ska inrättas bostadsförmedlingar där så behövs. Det är nödvändigt att kommunerna, som har planmonopolet och därmed makten att ställa krav på byggarna, nu tar sitt ansvar för ett ökat bostadsbyggande. Förslagen i den här delen av propositionen har redan diskuterats utifrån att regeringen ges möjligheter att förelägga en kommun att inrätta kommunal bostadsförmedling vid behov. Diskussionen har bl.a. utgått från Lagrådets synpunkter. Det är viktigt att konstatera att Lagrådet inte gått emot förslaget om att inrätta bostadsförmedlingar vid behov. Vad Lagrådet har sagt är att de anser att det skulle strida mot principerna för den kommunala självstyrelsen att regeringen skulle kunna förelägga en eller flera kommuner att inrätta bostadsförmedling. Regeringen gör här en annan bedömning. Den nu föreslagna bestämmelsen har sin motsvarighet i den lagstiftning som gällde mellan åren 1975 och 1993. Riksdagen har alltså redan tidigare tagit ställning för en sådan bestämmelse och ansett den förenlig med grundlagen och med hänsyn till behovet av att tillgodose även andra än rent kommunala intressen. Fru talman! För att stimulera ett ökat bostadsbyggande lägger regeringen också fram ett antal förslag som syftar till att det ska byggas fler bostäder till kostnader som de flesta har råd att efterfråga. Inte minst gäller det behovet av hyresbostäder. Många människor som nu får jobb i Stockholmsregionen har svårt att hitta en bostad. Dagens bostadsbyggande i främst storstäderna har dessutom en alltför ensidig sammansättning med en för liten andel hyreslägenheter som kan efterfrågas av hushåll med normala inkomster. Lyckas vi inte skapa en bättre balans mellan efterfrågan och tillgång på bostäder förvärras bostadsbristen. Det leder i sin tur till ökade priser på bostäder inklusive hyresfastigheter. Den geografiska rörligheten minskar och vi riskerar att få flaskhalsar på arbetsmarknaden som i sin tur kan driva upp löner och priser. Bristen på bostäder riskerar därmed att leda till att tillväxten bromsas, vilket är till skada för utvecklingen i hela landet. Det är mot den här bakgrunden svårt att förstå att ett antal kommuner i Stockholmsregionen inte bygger fler bostäder. I vissa fall har kommunerna helt enkelt förbjudit sina kommunala bostadsbolag att vara med och bygga nytt. I stället för att ta sitt ansvar för de bostadssökande säljer moderatledda kommuner i Stockholms län ut sina kommunala bostadsbolag eller omvandlar hyresbostäder till bostadsrätter. För att åstadkomma rimliga boendekostnader är det viktigt att byggproduktionen blir mer effektiv och produktionskostnaderna därmed kan hållas på en så låg nivå som möjligt. För detta krävs ökad konkurrens, ett större omvandlingstryck i byggsektorn och att såväl beställare som de boende får ett ökat inflytande över byggprocessen. Men det är också viktigt att mark och exploateringskostnader, taxor och avgifter utformas så att de bidrar till så låga boendekostnader som möjligt. Nästa år införs ett bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet. Det föreslås att bidraget under de närmaste åren främst ska riktas till större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter. Under 2001-2003 kommer totalt 635 miljoner kronor att kunna användas på det sättet. Vi föreslår också att det inrättas ett byggkostnadsforum inom ramen för Boverket som bl.a. ska förmedla kunskaper till byggherrar och främja utvecklingsarbete och innovationer. Det är också avsikten att detta byggkostnadsforum ska hantera ansökningar om ekobidraget och medverka till att byggprojekten utvärderas på ett professionellt sätt. En ny modern stadsdel med bostäder och arbetsplatser ska byggas på den mark som staten äger på gamla Tullinge flygplats i Botkyrka kommun. Kommunen planerar för en stadsdel med en blandad bebyggelse av egnahem, bostadsrätter och hyresrätter. Det stämmer väl överens med regeringens bostadspolitiska ambitioner. Det investeringsbidrag för byggande av studentbostäder som riksdagen beslutade om i våras innebär att det på två år kan byggas minst 10 000 nya studentbostäder. Den insatsen bör också innebära en lättnad på många överhettade bostadsmarknader. I propositionen redovisas en rad åtgärder som regeringen på olika sätt kommer att arbeta vidare med i syfte att stimulera ett bostadsbyggande till rimliga kostnader.

Fru talman! Jag kommer inte att gå in på alla detaljer i propositionen. Även om jag skulle kunna det kommer jag inte att tala länge om varför jag tycker att det är bra att det exempelvis har föreslagits att man ska kunna ta ut en administrativ avgift av den som står i bostadskö eller andra detaljer. Det viktiga, som jag tycker att det finns särskild anledning att kraftigt uppmärksamma innan ärendet går till utskottet, är den principiella frågan om den kommunala självstyrelsen. Regeringen konstaterar i propositionen att det finns vissa orter där det råder brist på bostäder. För att råda bot på denna brist föreslår regeringen bl.a. att regeringen får rätt att tvinga fram bostadsförmedlingar på sådana orter där det enligt regeringens egen bedömning inte finns några lediga lägenheter och således heller inga lägenheter för förmedlingen att förmedla. Nog faller man, fru talman, i tankar inför detta prov på regeringens visdom. Boverket och Hyresgästernas Riksförbund påpekar troskyldigt och naivt att en förutsättning för att inrätta en bostadsförmedling trots allt är att det finns lediga lägenheter att förmedla. Nu kan man invända att ett förslag om att inrätta en bostadsförmedling när det inte finns lägenheter att förmedla kan man möjligen göra sig löjlig över. Men i grunden är det ganska betydelselöst, och därför borde jag kanske inte stå här och tala. Men i det här fallet är det annorlunda och mycket allvarligare. Förslaget berör ju en av de frågor som tas upp redan i regeringsformen 1 kap. 1 §. Jag ska läsa upp den för kammaren så att den inte faller i glömska: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse." Lagrådet har ju prövat propositionen. Man har bl.a. kommit fram till följande: "Den kommunala självstyrelsens innersta kärna måste vara att de folkvalda i form av fullmäktige skall kunna dryfta och besluta i frågor rörande den egna kommunen. Själva principen skulle komma att sättas åsido om regeringen - låt vara såsom i detta fall på ett begränsat område - medgavs rätt att diktera beslutens innehåll." Statsrådet Lövdén låter genom pressen meddela att han finner Lagrådets yttrande lite tunt. Det är möjligen en något udda inställning till grundlagen från ett statsråd. Lövdén anför också att man har gjort så tidigare. Det gör inte saken bättre. De jämförelser med planföreläggande som görs i propositionen haltar, som Lagrådet mycket riktigt påpekar. I fallen med planfrågor står riksintressen och regionala intressen mot andra intressen. Men i det här ärendet är det fråga om ett direkt inklampande på en kommuns val av arbetsmetoder för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Som framgått av vad jag sagt tidigare är det dessutom en dålig metod. Jag utgår från att utskottet inhämtar den konstitutionella expertisens syn på regeringens nedlåtande syn på den kommunala självstyrelsen. Om Lagrådets yttrande inte anses uttömmande eller måhända anses tunt finns det ju anledning att inhämta expertisens synpunkter på det här. För utskottet och senare för kammaren finns det all anledning att besinna den stigande arrogans och nonchalans med vilken regeringen behandlar den kommunala självstyrelsen. Det är ju faktiskt inte fråga om första gången detta inträffar. Vi har haft sådana ärenden för snart ett och ett halvt år sedan. Då handlade det om kommunernas möjligheter att fritt hantera sin egendom. Det handlar om maxtaxa. Om jag inte är fel underrättad handlar det även om skolan. Kommunförbundet har senast i dag uttalat sin stora oro över den kommunala självstyrelsens utveckling och framtid. Det finns inför utskottsbehandlingen all anledning att ta ställning till hur vi ska göra med den kommunala självstyrelsen framöver. Ska vi följa grundlagen, eller ska vi avvisa dessa av Lagrådet konstaterade brott mot grundlagen? Jag finner att det finns ett självklart svar på den frågan, nämligen att grundlagen måste följas. Utskottet har nu att ta första taget och hävda grundlagen och den kommunala självstyrelsen. De föreslagna åtgärderna som Lagrådet finner strida mot grundlagen måste avvisas.

Fru talman! Det vore mig främmande, Carl-Erik Skårman, att ta lätt på grundlagsbestämmelserna. Det är inget jag viftar bort så där i första taget. Vi ska naturligtvis allvarligt pröva lagstiftningen mot grundlagsreglerna om kommunalt självstyrelse. Det jag tillåtit mig i min kommentar till Lagrådet är att säga att Lagrådets yttrande framstår som väl tunt.

Lagstiftningen fanns fram till 1993. Därav mitt omdöme att jag tyckte och tycker att Lagrådets yttrande är lite väl tunt. Lagrådet har ju inte heller haft några synpunkter på de grundläggande förslagen i lagstiftningen, nämligen skyldigheten att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram och skyldigheten att inrätta en bostadsförmedling om det finns behov av det. Det Lagrådet har haft synpunkter på är ju att regeringen ska kunna förelägga en kommun att inrätta en bostadsförmedling. Men den bestämmelsen fanns, som sagt, i lagstiftningen mellan 1975 och 1993.
Fru talman! Det är riktigt att Lagrådets yttrande är kort, men det är mycket tydligt. Det är på gränsen till att vara lapidariskt, men i och med att det är så tydligt behöver man inte så oerhört mycket beskriva förhistorien. Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjningen, och vad Lagrådet skriver är att självstyrelsens innersta kärna måste vara att de folkvalda i form av fullmäktige ska kunna dryfta och besluta i frågor rörande den egna kommunen. Själva principen skulle komma att sättas åt sidan, om regeringen gavs rätt att diktera beslutets innehåll. Vad den föreslagna lagen syftar till är ju att diktera för kommunerna vad de ska syssla med och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Detta strider mot tydliga utläggningar av vad lagen innebär, oavsett om de är korta eller långa. Jag läste avsiktligt upp för statsrådet vad 1 § regeringsformen innebär. Det finns flera paragrafer som det måhända skulle vara bra att hänvisa till, men jag ska inte trötta kammarens ledamöter med det just nu.
Fru talman! Än en gång, Carl-Erik Skårman: Lagrådet har tillstyrkt förslaget om att varje kommun ska vara skyldig att upprätta en bostadsförsörjningsplan. Lagrådet har också lämnat utan erinran förslaget om att kommunerna är skyldiga att inrätta bostadsförmedlingar vid behov. Det som Lagrådet har avstyrkt är den punkt där det sägs att regeringen ska kunna förelägga en kommun att inrätta en bostadsförmedling. Nu fanns det ju, som jag nämnde i min tidigare replik, motsvarande bestämmelser mellan 1975 och 1993. Jag har inte funnit att det riktades några konstitutionella invändningar mot dessa regler medan de fanns under 18 år.
Fru talman! Det är riktigt att Lagrådet inte ifrågasätter kommunernas uppgift att svara för bostadsförsörjningen. Detta framgår av lag, och landet ska enligt regeringsformen också styras av lag. Men i det här fallet är det fråga om att man vill ge regeringen rätt att gå in och diktera hur en viss uppgift ska utföras, i det här fallet genom att tvinga kommunerna att inrätta bostadsförmedlingar. Det kan sedan ha mindre betydelse att regeringen avser att tvinga kommuner som inte har några lägenheter att förmedla att ha en bostadsförmedling. Det är en detalj i sammanhanget.

Fru talman! Äntligen har regeringen insett betydelsen av att föra en social bostadspolitik. Denna frågeställning har Vänsterpartiet drivit länge i riksdagen utan stöd från något annat parti. Det gäller bostadsförsörjning, bostadsförmedling m.m. I propositionen finns förslag i dessa frågor som Vänsterpartiet naturligtvis stöder men som ändå kommer att föranleda oss att motionera. Vi tycker inte att regeringen vågar gå så långt som behövs för att de lagstiftningsförändringar som föreslås ska fungera fullt ut. De borgerliga partierna motsätter sig naturligtvis dessa förändringar, och det är inte så konstigt. Det var ju den borgerliga regeringen som mellan 1991 och 1994 avskaffade bostadsministerposten, Bostadsdepartementet och bostadsförsörjningslagen, som nu är aktuell igen. När det gäller bostadspolitiken tycker borgerligheten att kommunerna ska få göra som de vill. Den enskildes rätt till en bostad och skyldigheten att föra en social bostadspolitik är ovidkommande. Det ska tydligen vara så att rätten till en bostad för ungdomar som flyttar t.ex. till Stockholm ska avgöras av den egna plånbokens tjocklek eller genom goda kontakter. Nu säger ju borgerligheten inte så utan hänvisar till att mer av avregleringar ska lösa problemen. Marknaden ska få ännu större spelrum. Det kommer att leda till ännu högre boendekostnader, inte minst i överhettade områden med en bostadsefterfrågan i obalans. Den borgerliga kritiken ska avvisas och lagförslagen för att få kommunerna att bedriva en mer social bostadspolitik tillstyrkas. Utvecklingen under 90-talet visar på en alltmer marknadsanpassad allmännytta, där kommunfullmäktige och kommunstyrelser allt mindre bryr sig om vad som sker i de kommunala bostadsbolagen. Granskningen och urvalet av hyresgäster är hårdare, vinstutdelningskraven har skärpts och nyproduktionen av hyresrätter nästan avstannat. Bara 10 % av landets kommuner upprättar bostadsförsörjningsprogram, och endast ett fåtal bostadsförmedlingar finns kvar. Inom bostadsbolagens egna uthyrningsverksamheter florerar en mängd olika villkor för den som vill bli hyresgäst. Det ena obefogade kravet efter det andra ställs, helt utan samordning och med ett stort mått av godtycke. Bland privata fastighetsägare finns det ännu värre exempel. Det här bryr sig borgerligheten inte om, utan den slåss nu med näbbar och klor för att förhindra försöken att göra något åt problemen. Avreglering och mer av marknadsanpassning är det som gäller. Här finns en mycket tydlig ideologisk skiljelinje, och det är bra, för då vet medborgarna att det finns olika alternativ i politiken. Borgerligheten vill ha remissdebatt för att Lagrådet kritiserat regeringen för möjligheten att ingripa i den kommunala beslutanderätten, om det visar sig uppenbart att en eller flera kommuner för medborgarnas bästa bör inrätta en bostadsförmedling. Det kommunala självbestämmandet är inte en gång för givet och kan ändras när staten tycker att det finns uppgifter som är så viktiga att kommunerna bör utföra dessa. Den lagstiftning som nu ska införas är i stort sett en återgång till vad som rådde före 1993. Därför kan man nog påstå att Lagrådets kritik är ovanligt tunn den här gången. Vänsterpartiet tycker dock att det hade varit bättre om alla tvivel i frågan hade varit undanröjda. Det enklaste sättet hade varit att göra bostadsförmedlingskravet obligatoriskt. En generell lagstiftning hade undanröjt alla tvivel om vad som gäller. Till den skulle sedan en generös dispensmöjlighet kopplas med möjligheter till undantag. Visst finns det kommuner där bostadsförmedlingsbehovet är litet. Det gäller särskilt i små kommuner med tomma lägenheter och behov av fler invånare. Principen måste ändå vara att den enskilde invånaren eller en tilltänkt sådan lätt och överskådligt ska kunna få information om kommunens bostadsbestånd och att rättvisa köregler ska ersätta dagens situation, där kontakter och en tjock plånbok styr möjligheterna att få en bostad. En bostadsanvisningslag är därför ett nödvändigt komplement till bostadsförmedlingskravet. Det ger tillgång till både privata och kommunala hyresbostäder att förmedla. Vi vet att planeringen av bostäder är en process där det tar fyra till fem år från idé till färdig produkt. Då måste kommunerna faktiskt planera. Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att varje kommun tar ställning till ett bostadsförsörjningsprogram åtminstone en gång per mandatperiod, ett krav som regeringen inte ställer i sin proposition. Vi tycker också att begreppet bostadsförsörjning ska ersättas med begreppet boendeplanering. Bostadsförsörjning i den gamla ordningen handlar mest om planer för nyproduktion, medan boendeplanering i lika hög grad handlar om det redan byggda beståndet. I denna planering är frågor som berör integration, hemlöshet, äldres och funktionshindrades rätt till bostad, trafikfrågor, trygghetsfrågor m.m. lika viktiga som nyproduktionen. Nu är vi i Vänsterpartiet medvetna om att dessa åtgärder inte löser alla problem, särskilt inte den alltmer tilltagande bostadsbristen. Vi tycker att regeringen ska göra mer redan nu och vill därför tillsätta en boendekostnadskommission. Den ska bestå av ledande företrädare för stat, kommun, byggbransch, fastighetsägare och boendeorganisationer - ja, i princip alla de som kan påverka boendekostnadsutvecklingen och produktionen av framför allt hyresrätter. Uppgiften är att granska den egna insatsen, komma med förslag till lösningar på problem och i någon form av samhällskontrakt ta itu med dem. För statens del kan det handla om att gå vidare med Fastighetsskattekommitténs förslag och titta på lösningar där produktionskostnaderna kan bli lägre, t.ex. i form av ett statligt investeringsbidrag liknande det som tillfälligt införs de tre kommande åren, men med krav på låga boendekostnader. Vi behöver bygga kanske 30 000-40 000 lägenheter om året de närmaste åren för att komma till rätta med den sjuka bostadsmarknaden, som finns framför allt i Stockholmsområdet. Då måste det byggas hyresrätter, inte i skalmodell som miljonprogramsområdena, utan i mindre skala i trivsamma, välplanerade miljöer med en allsidig sammansättning av olika boendeformer. Fru talman! Bostadspolitiken ska återupprättas och borgerlighetens och Lagrådets kritik tillbakavisas.

Fru talman! Jag blir inte förvånad över att Owe Hellberg försvarar regeringens förslag, men jag noterar också att han uttrycker sig något mera finurligt än vad man gör i propositionen. Han säger att det hade varit bra om man infört bostadsförmedling i bostadförsörjningslagen och gjort den obligatorisk för alla kommuner, för då hade det kanske varit lättare att klara sig genom Lagrådets granskning även om det hade inneburit samma vilja att detaljstyra kommunerna. Med det föreliggande förslaget vill ju regeringen ha möjlighet att gå in och styra den enskilda, utvalda kommunen efter sitt eget gottfinnande i fråga om hur den ska handlägga sina frågor. Det strider definitivt mot grundlagen. Det borde Owe Hellberg också tänka på.
Fru talman! Det gläder mig att Carl-Erik Skårman också pratar om obligatoriska bostadsförmedlingar. Det är mycket trevligt. Det är ett mycket bra förslag. Att vi har tagit upp den frågan beror naturligtvis på att vi i Vänsterpartiet funderar över sådana här saker och hur man på bästa sätt ska lösa dem. Vi har nu fått beskrivet här att den gamla lagstiftning som har gällt hittills har dugt, men att man naturligtvis kan lösa saker och ting på ett annat sätt, och kanske t.o.m. bättre. Vi får diskutera det här i bostadsutskottet, Carl Erik Skårman, för fr.o.m. i dag är det vi som äger frågan.
Fru talman! Ja, det är alldeles riktigt, och den här debatten hålls som vägledning för utskottet. Jag talar om obligatoriska bostadsförmedlingar därför att jag noterar att Owe Hellberg är något mera finurlig än regeringen när det gäller att lirka sig förbi de juridiska problemen med att iståndsätta ambitionen att styra kommunerna och lägga sig i det kommunala självstyret. Jag har inte sagt att obligatorisk bostadsförmedling är någonting som saliggör landet. Däremot har jag sagt att det inte är förenligt med grundlagen att regeringen går in och styr enskilda kommuner efter eget gottfinnande och hur de ska handlägga sina bostadsförsörjningsfrågor. Det är någonting som är viktigt att komma ihåg inför utskottsbehandlingen.
Fru talman! Jag kan inte annat än tacka för berömmet av Carl-Erik Skårman för att Vänsterpartiet är klokare än regeringen. Det ska han ha heder och ära för. När det gäller själva sakfrågan får vi naturligtvis diskutera vilken metod som är bäst. Det vi framför här är kanske mycket tydligare, rakare och lättare att förstå. Vi försöker inte säga nja eller jaså, utan vi talar om klart och tydligt vad vi vill och försöker lösa det på ett sådant sätt att även alla kommuner ska kunna acceptera det.

Fru talman! I den kommunala världen kan man återremittera ett förslag från kommunstyrelsen när det kommer upp i kommunfullmäktige. Det kan man inte göra i riksdagsvärlden. Jag kan alltså inte begära att få återremittera propositionen till regeringen även om jag skulle vilja göra det. Det talas i propositionen om att förtydliga kommunernas ansvar. Det finns redan nu två lagar som reglerar att kommunerna har ett ansvar för invånarnas bostäder och bostadsförhållanden. Men detta anser regeringen att man måste förtydliga. Finns det då inte något annat sätt att göra detta, statsrådet Lövdén, än genom en lag? Det är ännu ett exempel, enligt mitt sätt att se, på regeringens klåfingrighet att vilja detaljstyra. Det borde ha gått att göra detta på olika sätt, med skrivelser och med hjälp av Kommunförbundet, för att få fram rekommendationer. Det är ändå frivilligt - det har hitintills inte varit förbjudet att upprätta en bostadsförsörjningsplan, eller en bostadsplan, som Owe Hellberg hellre vill kalla det. Länsstyrelserna ska få ännu en uppgift utan att få mer resurser. Min erfarenhet från Länsstyrelsen i Kronobergs län är att de har nog mycket att göra. De har fått en hel del uppgifter trots kraftigt minskade resurser, och nu får de ännu mer att göra inom den enhet som sysslar med bostäderna. Pengarna till länsstyrelserna är också bostadsutskottets ansvar, och därmed har också Lars-Erik Lövdén ett ansvar för detta. Jag tycker att länsstyrelserna har nog mycket att göra utan att de ska få fler uppgifter men inte mer resurser. Svenska kommunförbundet gör en logisk kullerbytta i sitt remissvar på promemorian från Finansoch Justitiedepartementen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, när man först tillstyrker förslaget och därefter i sin argumentation sågar det sönder och samman. Det förvånade mig när jag läste detta yttrande att man först kunde tillstyrka det och sedan hacka sönder det. Lars-Erik Lövdén! Förslaget om bostadsförmedlingar och bostadsförsörjning på det här sättet är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det hjälper inte, som anfördes i replikskiftet med Carl-Erik Skårman, att detta har tillämpats i många år tidigare. En lögn blir inte mera sanning för att den upprepas. Det blir inte bättre av att det nu återtas igen att man ska lägga sig i kommunernas ansvar. Det blir inte mera byggt med hjälp av dessa planer, och att uttrycka det så. Jag kan inte förstå det. Som anförts av Annelie Enochson i interpellationsdebatten tidigare säger ju Kommunförbundet bl.a. att det är andra faktorer som styr bostadsbyggandet. Man räknar upp en rad olika saker som styr om det byggs mer eller mindre. Vi kristdemokrater har i vår bostadspolitiska motion anfört att byggmomsen är en faktor, och förvaltningsmomsen är en annan. Vi skulle gärna ha sett att den här propositionen hade handlat om vad det skulle betyda om man halverade eller helt tog bort byggmomsen. Det kostar 16-18 miljarder att ta bort hela momsen, men vad skulle det ha betytt i mer byggande? Hur mycket skulle vi ta tillbaka genom att volymen byggande hade ökat? Det vet vi inte i dag. Sådana dynamiska effekter får vi inte arbeta med i ett motionsförfarande. Men vi anser att det finns en god del dynamiska effekter som man skulle kunna ta vara på, och på det sättet kunde man sänka momsen och få fart på byggandet. Jag tror personligen att det hade varit betydligt mera effektivt än att resonera om en massa olika saker, som man gör i propositionen, och landa i den byggkostnad som Boverket nu ska starta med. Jag tror inte mycket på det, ärligt talat. Så var det Lagrådet. Jag nämnde att man avstyrker förslaget. Det gör man faktiskt. Jag kan inte förstå att Lagrådet kan använda så mycket kraftfullare termer än man gör. Man kan ju inte tvinga regeringen, utan man har att antingen tillstyrka eller avstyrka. Vi har ingen författningsdomstol i Sverige, men om det blir för många sådana övergrepp - om man nu får kalla det så - från regeringen när det gäller Lagrådets yttranden kommer antalet krav på en författningsdomstol att öka ganska dramatiskt. Det är min uppfattning.
Fru talman! Harald Bergström säger att det inte behövs mer lagstiftning. Det är faktiskt så att den lagstiftning som finns i dag inte kommer åt dessa problem. Det finns ingen lagstiftning som garanterar rätten till en bostad. Jag har själv suttit och diskuterat dessa frågor i Bostadspolitiska utredningen. Vi kom fram till att det finns ett glapp när det framför allt gäller utsatta människor som har svårt att skaffa sig bostad antingen via det sociala nätverket eller via det ekonomiska nätverket. Är det då inte rimligt att kommunfullmäktige och operativ kommunstyrelse diskuterar och planerar för detta på ett helt annat sätt än vad man gör i dag? Hemlösheten ökar, och bostadsbristen ökar. Är det då inte naturligt att man gör detta?
Fru talman! Det Owe Hellberg efterlyser är alltså en rättighetslagstiftning. Enligt mitt sätt att se det har vi tillräckligt mycket rättighetslagstiftning i vårt land. Vi kan dra på oss så mycket att vi får alldeles för höga kostnader. Det är en rättighet att leva, men inte ens det är lagfäst i grundlagen. Men det skulle alltså bli en rättighet att ha en bostad. Jag är inte överens med Owe Hellberg i den frågan.
Fru talman! Det var inte riktigt så jag uttryckte mig, men man ska naturligtvis diskutera rätten till bostad i en kommun. Då får man faktiskt finna sig i att de lagar som ska hjälpa till att ordna detta kommer till. Då räcker det inte att prata om att halvera momsen. Man måste planera för saker och ting. Man måste engagera sig i de människor som har dessa problem. Man kan ställa frågan om det är kommunernas rättigheter som vi ska titta på, eller om det är kommuninnevånarnas.
Fru talman! Enligt mitt sätt att se tillgodoser socialtjänstlagen väl de behov som finns i detta fall. När det gäller rättighetslagstiftning vill jag säga att vi naturligtvis kan införa rätt till både ett och annat, men frågan är ju hur mycket vi ska ha av detta. Jag tycker inte att vi ska införa rättighetslagstiftning i så många stycken som jag förstår att Owe Hellberg vill. När det gäller bostadsförsörjningen räcker, som jag har sagt, det vi har.